Fru talman! Energipolitiken har spelat en alldeles unik roll i svensk politik. Den har mer än någon annan och först som politisk sakfråga kommit att symbolisera den befogade protesten mot industrisamhällets avarter och miljöproblem. Den har splittrat partier och organisationer på ett unikt sätt — det är ingen hemlighet. Den har också splittrat borgerligheten på ett sådant sätt att det inte har gått att finna en lösning efter de vanliga blockgränserna. Det var därför som en folkomröstning genomfördes 1980, där vi inom socialdemokratin sade att var och en skulle rösta efter sin övertygelse men också tog ansvar för att utforma ett eget alternativ som vi stod för som parti och bakom vilket också stod folkpartiet och fackföreningsrörelsen. Vi uttalade att folkomröstningens resultat skulle följas. Detta var ett sätt att samla sig till beslut och utöva ledarskap i en mycket svår fråga, som splittrade nationen och som måste lösas. 1980 ledde detta till att den linje som vi företrädde fick flest röster.

Vi levde ju med det då. Linje 2 tillsammans med linje 3, som också ville avveckla kärnkraften, samlade nästan 80 96 av Sveriges befolkning. Åsikterna har inte förändrats sedan dess. Under de åtta år som har gått efter 1980 har vi fått uppleva många nya strider, och det är alldeles sant att vi gång på gång har mötts av kampanjer från dem som har velat riva upp folkomrösningsbeslutet. En sådan pågick månaderna för Tjernobylolyckan. Jag vill påminna er i andra partier som har försökt använda det i ett litet oheligt syfte i dag, att ni då höll knäpp tyst i försvaret av folkomröstningsbeslutet. Det fick vi socialdemokrater och jag personligen sköta själva månaden före Tjernobyl. Jag efterlyste ert stöd, men det fick jag minsann inte. Nu har det än en gång visat sig att det bara är socialdemokratin och en socialdemokratisk regering som kan utöva det ledarskap som krävs för att den omställning av energisystemet som en överväldigande majoritet uttalade sig för i folkomröstningen skall fullföljas. När regeringen i början av mars i år lade fram sin energipolitiska proposition för riksdagen, gav vi klart besked om hur vi skall klara det som är vårt tredubbla uppdrag, att avveckla kärnkraften, att fullfölja kampen mot försurning och klimatförändringar och att skydda våra älvar. I enlighet med de riktlinjer som redovisades av Linje 2 i folkomröstningen skall kärnkraftsavvecklingen inledas på 90-talet. I konsekvens med det beslut su 1996. Miljökraven för alla anläggningar skärps kraftigt. I förslaget redovisas konkret hur vi skall klara en säker försörjning med el och energi. Stora resurser satsas på program för hushållning och för utveckling av ny miljövänlig teknik. Vi visar hur omställningen skall genomföras, utan att hota våra mål för miljön, sysselsättningen, fördelningspolitiken och den industriella utvecklingen. Med andra ord visar vi hur vi fullt ut tar vårt ansvar för människors oro för både miljö och säkerhet, för rätten till arbete och social trygghet. Nu har vi också näringsutskottets betänkande och besked från tillräckligt många här i riksdagen för att veta att regeringens förslag kommer att fullföljas med beslut i riksdagen. Riksdagen kommer att besluta att kärnkraftsavvecklingen skall inledas 1995 och 1996 med att de två första reaktorerna tas ur bruk. Det skall vara en reaktor vardera i Barsebäck och Ringhals. Vidare skall vi, före genomförandet av det beslutet, fullfölja det handlingsprogram i tio punkter som regeringen har framlagt. 1990 skall vi noggrant följa upp hur det arbetet går och vid behov också förstärka insatserna för att klara omställningen på ett säkert sätt. Jag vill direkt säga att jag mycket uppskattar det arbete som näringsutskottet har lagt ned på dessa praktiska frågor. Regeringen är naturligtvis lika angelägen som näringsutskottets ledamöter, den socialdemokratiska riksdagsgruppen och även de andra, utgår jag ifrån, om att vi skall klara denna omställning på ett bra sätt. Samtidigt skall vi klara våra mål för miljön, för sysselsättningen och för den regionala utvecklingen. Dessutom skall vi ha en säker försörjning med el och energi. Jag kan försäkra att vi skall göra inte bara det ni kräver av oss utan även sådant som därutöver kan behöva göras. Jag tar ert arbete som ett uttryck för ansvar för att vi verkligen skall klara denna omställning. Vi har ett gemensamt ansvar, riksdag och regering, att leva upp till de beslut som nu fattas. Men vad behandlingen i riksdagen — då talar jag både om beredningen i utskottet och den offentliga debatten kring detta, även häri dag -— har visat, är att de borgerliga partierna fortfarande är djupt splittrade i denna fråga, mer än i någon annan. Denna splittring förenas med en ganska omoralisk taktik. Moderaterna håller fortfarande frågan om avveckling öppen. Min tolkning om moderaternas inställning är att ni i själ och hjärta vill ha kvar kärnkraften. Folkpartiet vill överlåta åt marknadskrafterna och industrin att avgöra när avvecklingen skall inledas och hur den skall genomföras. Det står klart, Hadar Cars, att kraftindustrin även med er politik kommer att begära att få göra effekthöjningar. Det har inte att göra med om man väljer vår eller er linje i denna sak. Kraftindustrin kommer givetvis att begära maximalt utnyttjande. Huruvida man får göra på detta sätt är en säkerhetsfråga, som skall prövas av säkerhetsmyndigheterna och regeringen. Jag tror inte att en borgerlig regeringen kommer att vara strängare i de bedömningarna. Centern vill avveckla kärnkraften till sekelskiftet. Jag tror på er ambition, men varför låter ni er än en gång fångas i den sinnrikt flätade högeroch kärnkraftsburen? Det var fruktansvärt att iaktta den ohöljda cynism och skadeglädje som präglade Per-Richard Molén, när han talade om koldioxid och kolkraven. Väl att märka är att han inte stoppar vare sig Oxelösund, Nynäshamn eller Värtan med kolkraven eller koldioxidkraven. Jag ställde i går frågan till Karl Erik Olsson hur det egentligen förhåller sig med centern. Tänker ni i valtaktiskt syfte spela med i detta spel, så att väljarna skall få uppleva hur ni värvar röster åt moderaterna och sedan medverkar till att miljövänner och kärnkraftsmotståndare blir svikna, liksom de blev 1976. Jag skulle vilja uppmana Ivar Franzén att dämpa brösttonerna litet. Det är inte lätt att se till att de beslut som måste fattas i den här frågan blir fattade, men ni har verkligen inte någonting att berömma er av när det gäller att i praktisk politik få det genomfört som ni har lovat väljarna. Jag menar också att ni, vilket har framkommit tydligt av Ivar Franzéns uttalande i dag, är livrädda för en situation då ni inte har en socialdemokratisk regering som kan formulera förslag som ni sedan kan instämma i. Jag hyser också en viss oro för vart folkpartiet är på väg. Folkpartiets idé om att överlåta avvecklingen på marknadskrafterna är, som jag tolkar det, en eftergift åt dem i folkpartiet som vill förhala avvecklingen och som helst ser att den omöjliggörs genom att beslutet om urdrifttagande skjuts så långt som möjligt på framtiden. Jag kan inte underlåta att fundera över om här finns valtaktiskt motiverade beslut. Folkpartiet slåss ju med moderaterna om väljarna och ledarskapet i en eventuell borgerlig regering. Det för er högerut i den här frågan. Samtidigt visar en nyligen gjord SIFO-mätning att de som sympatiserar med folkpartiet står fast vid att fullfölja Linje 2:s strategi. De anser också att det är rimligt att börja 1995 och 1996. Ni har faktiskt väldigt många gamla frisinnade och socialt inriktade liberaler bland era väljare och många unga kvinnor. De vill att vi skall fullfölja kärnkraftsavvecklingen, och även tidigarelägga den, på det sätt som regeringen har föreslagit. Jag är allvarligt oroad för att ni av valtaktiska skäl håller på att sälja ut er åt moderaterna och kärnkraftslobbyn. Det är lätt att föreställa sig vad som skulle hända i en eventuell borgerlig regering när ni har alla dessa konflikter inbyggda, inkl. slagsmålet om väljarna er emellan. Jag tycker därför att det är utomordentligt bra att vi nu samlar oss till de beslut som sätter punkt för gamla strider och gör det möjligt för oss att inrikta oss på framtiden. Men för att det verkligen skall finnas någon säkerhet för detta behövs en socialdemokratisk valseger i höst.

Ni kommer att börja tricksa med varandra i denna fråga — moderaterna för att förhindra att kärnkraftsavvecklingen genomförs — och det kommer att uppstå en för hela nationen mycket svår och för medborgarna moraliskt nedbrytande situation. Det är några inslag i debatten som jag skulle vilja kommentera. Det har funnits mycket av aggressioner och mycket som har varit svårt att förklara i rationella termer. Jag kan på ett sätt förstå om moderaterna och industrin är ursinniga över dessa beslut därför att det nog är vid få tillfällen — om ens något —- som demokratin har gått in och lagt sig i den tekniska utvecklingen på ett så tydligt sätt som när det gäller energisystemets omställning. På det sättet handlar ni i enlighet med er ideologi, och det förstår jag. Det är också ett tecken på att dessa beslut är bra. Medborgarna skall lägga sig i, det tycker vi socialdemokrater. Men det finns andra inslag som är irrationella. Industrin har logiskt sett två huvudintressen när det gäller elförsörjningen och konsekvenserna för elförsörjningen av kärnkraftsavvecklingen. Det första intresset är god tillgång på el. Det andra intresset är naturligtvis att elpriset även i fortsättningen skall utgöra en konkurrensfördel. Vi tycker också att detta är viktiga saker. Men jag förstår inte varför det skulle spela någon roll för industrin hur elektriciteten produceras — om det sker med kärnkraft eller på annat sätt borde vara en ointressant fråga. Här finns en djupt rotad myt som säger att kärnkraften skulle vara ett speciellt billigt och miljövänligt alternativ. Det är inte sant. Kärnkraftsproducerad el är inte billig. Den el som produceras i de senast byggda kärnkraftverken är minst lika dyr som fossilbaserad värmekraft. Det är också av rena kostnadsskäl som det inte längre tas några beslut om att bygga ut kärnkraft i länder som USA. Där har inga nya beslut om byggandet av kärnkraftsanläggningar tagits sedan 1979. Nyligen har ett företag fått överge planerna på att öppna en nybyggd kärnkraftreaktor eftersom de lokala myndigheterna inte gav drifttillstånd. I både Frankrike och England har äldre reaktorer stängts av kostnadsskäl. I en rapport som nyligen presenterats av US Department of Energy fastslås att underhållskostnaderna har ökat så kraftigt att det kan bli mer ekonomiskt att lägga ned en kärnkraftsanläggning än att driva den vidare utifrån vad som anses vara motiverat med hänsyn till teknisk livslängd. I samma rapport visar också beräkningar att de besparingar man gör vid driften genom att stänga en gammal reaktor i vissa fall är så stora att de räcker för att ersätta både kapitaloch driftkostnad i en fossileldad anläggning. Detta är kalla fakta. Ingen vet vad som kommer att hända i Sverige på 20-30 års sikt. Jag skulle vara mycket försiktig med att uttala mig så tvärsäkert som Per-Richard Molén gör. Så till elpriserna: Det är alldeles sant att vi hittills har haft låga elpriser och att det är sannolikt att de nu kommer att stiga. Alla vet att anledningen till de låga elpriserna är att vi har en så stor andel billig vattenkraft. Det som satte i gång den process som kommer att leda till högre elpriser är att vi en gång bestämde oss för att använda mera el än vad vi kunde producera med vattenkraft genom att föra in kärnkraft i systemet, inte beslutet om kärnkraftsavvecklingen. Nu kräver industrin på en gång att vi skall kraftigt öka elanvändningen och ha låga elpriser, och det går inte ihop. Skall vi kunna hålla låga priser måste vi se till att elanvändningen inte ökar så mycket att vi tvingas bygga många nya dyra anläggningar, om det inte är så att man har tänkt sig en konstgjord prissättning med subventioner som skall betalas av skattebetalarna. Det är viktigt att vi börjar tänka och handla rationellt i dessa frågor, annars kan vi inte hantera den viktiga uppgiften, så att vi i framtiden får sådana elpriser att industrins konkurrenskraft kan bevaras. Det är dessutom ett faktum att alla gamla prognoser har slagit fel inom OECD-länderna — lyckligtvis — både den privata industrins, kraftindustrins prognoser och de officiella prognoserna. Vi har, tvingade av oljeprischock, miljöproblem och kärnkraftsdiskussion, effektiviserat vår energianvänd Prot, 1987/88:135 ning.

Det är naturligtvis mycket betydelsefullt att vi har lärt oss detta och det är något som vi bör ta till vara. Ur ett globalt perspektiv är det absolut nödvändigt. Den främsta punkten i Brundtlandkommissionens rapport är att om vi skall klara den ekonomiska utvecklingen måste vi lära oss att hushålla med resurserna bättre, inte minst på energiområdet. Det måste vi också göra av omsorg om miljön och säkerheten. Det är få områden som också på rationella och inte bara symboliska grunder så tydligt illustrerar problem vi måste ta itu med i industrisamhället och i ett globalt perspektiv som energiförsörjningen. Där finns nästan alla de problem som vi måste komma till rätta med: det ohejdade slöseriet, den cyniska exploateringen av råvaror, de långsamt uppbyggda riskerna i form av utsläpp av svavel, fosfor och tungmetaller, klimatförändringarna som plötsligt leder till mycket svåra miljöoch överlevnadsproblem och risken för dramatiska olyckor. Vad skall vi då göra? Ja, vi skall inte föra debatten i termer som om vi hade att välja mellan fossilbränslen och kärnkraft. Det löser inte våra problem. De långsiktiga mål vi skall ställa upp och som vi står för är att vi skall ha ett energisystem som är befriat från de risker som vi får från både fossilbränslen och kärnkraft. På vägen dit skall vi bära oss så förnuftigt och klokt åt som möjligt och minska riskerna så mycket som möjligt. Min förhoppning är att vi, när vi har kommit så här långt i beslutsfattandet, skall kunna bättre ägna oss åt de långsiktiga målen, som naturligtvis är det viktiga. Uppgiften är att bygga upp framtidens energisystem. Nu kommer vi alltså att ta beslut som innebär att vi konkretiserar hur det vi lovade att göra i samband med folkomröstningen skall genomföras.

Det är just det som vi nu skall göra. Därmed skapar vi förutsättningar för att kunna arbeta med problemen utan detta ständiga gnäll som jag tror att många av oss med tiden har upplevt som ganska trist. De för inte utvecklingen framåt. Det är några slutsatser som jag har dragit av den hittills förda diskussionen, nämligen att de klara och entydiga beslut som vi nu fattar är nödvändiga. Främst är de nödvändiga för att processen skall komma i gång och för att man skall ta oss på allvar. Samma erfarenhet har vi från många andra områden. Det var inte förrän vi erkände problemen och fattade de nödvändiga besluten, även om de var svåra, som vi kunde klara problemen med varven och järnoch stålindustrin — Uddevalla, Bergslagen och Norrbotten. Det var inte förrän de definitiva besluten om bilavgaser, höjning av kraven på koleldade anläggningar och avveckling av freonet kom som den tekniska 59 utvecklingen verkligen blev av. Det är mycket symptomatiskt att industrins företrädare har sagt att så länge besluten inte fattats bekämpades de. Man sade att det var omöjligt att leva upp till dem. Den dag besluten fattades förstod man att man var tvungen att tävla om vem som i den uppkomna situationen var mest framgångsrik. Det var vad som skedde. På alla områden har man med råge klarat besluten, och jag vill gärna säga till riksdagen att det i detta avseende har varit en mycket bra kombination att vara både energioch miljöminister. Mina erfarenheter från miljöområdet i övrigt stärker mig i tron att man måste fatta klara och definitiva beslut och ställa krav för att få resultat. Det är också nödvändigt för att vi skall kunna klara de nu mycket viktiga frågorna om säkerhet och kompetens, säker elförsörjning i framtiden, vad som skall hända på kärnkraftsorterna, hur vi skall klara den eltunga industrin och hur vi skall kunna klara elvärmehusen. Den här typen av frågor kan man inte planera för i blindo utan att veta vem som är berörd. För att vi skall kunna behålla personalen vid våra kärnkraftverk så länge de går, måste man faktiskt veta för vilka man skall planera någonting annat. Ingen mår bra avattleva i ovisshet om sin framtid. Den största risken för massflykt från våra kärnkraftverk skulle uppstå om alla anställda trodde att de var berörda och därför snarast möjligt sökte sig därifrån. Med den här uppläggningen kan man i stället dels tala om hur lång tid som den ene eller den andre har att räkna med, dels göra konkreta planer för vad som skall hända med den ena eller den andra anläggningen. Till slut vill jag, fru talman, säga några ord om en alldeles speciell erfarenhet som jag har gjort under mina nästan sex år som energiminister. Jag har mötts av både förhoppningar och förtroenden. Men jag har också mötts av oro från många håll, från dem som vill lita på att landets regering och riksdag följer folkomröstningsbesluten och medborgarnas vilja. Man oroas av alla möjliga uttalanden från annat håll och fruktar att besluten skall rivas upp. Det finns personer som så där litet obehagligt halvkamratligt har antytt att oss kamrater emellan går det nog att fixa det här. Vi kan nog, har man menat, räkna med dig som en bussig kompis, som någon sorts duktig Annika för att slippa det här som vi inte vill — det är ändå litet löjligt med de där besluten som oroliga människor har fattat. Det där har jag fått höra både direkt och indirekt, och jag tycker att det har varit lika obehagligt i båda fallen, eftersom det ju ytterst bottnar i ett förakt för demokratin och för demokratin som arbetsform. Därmed antyds att vi som förtroendevalda inte är hederliga. Därför är jag, fru talman, mycket glad över att de som nu är besvikna är de som trodde att jag skulle vara deras duktiga Annika. Jag tar gärna emot mera råskäll från deras sida, och jag är mycket glad över att de oroliga som ville få exempel på att demokratin fungerar får rätt.

Fru talman! Birgitta Dahl sade att hon måste veta vilka vi skall planera åt. Just det här med planering är någonting som går som en röd tråd rakt igenom hela det socialdemokratiska partiet. Vi skall planera för eller åt varje enskild person. Ingen enda skall få möjlighet att planera för sig själv. Man skall knappast få någon plats för egna initiativ. Vi skall planera för de hushåll som drabbas och för de 500 000 som har direktverkande el. Vidare skall vi planera för de anställda vid kärnkraftverken och planera och skapa någonting för alla dem som berörs i de eltunga industrierna. Det är planeringspartiet som ger uttryck för sådana tankar. Jag noterar att energioch miljöministern inte är särskilt lycklig över de beslut som riksdagen för några timmar sedan fattade beträffande koldioxiden. Uppenbarligen skall det inte leda till några förändringar när det gäller Nynäshamn, Oxelösund eller Värtan. Värtan kommer ju att finnas kvar, det finns det ett beslut om, men har vi lagt ett tak, måste vi ju, fru talman, inom ramen för detta tak planera vår energipolitiska framtid. Det är trots allt så, att det beslut som riksdagen har fattat framtvingar en omprövning av den socialdemokratiska politiken. När, fru talman, riksdagen om kanske en timme eller tidigare fattar beslut om att avveckla i Barsebäck och Ringhals tar majoriteten samtidigt på sig ett ansvar för att risken för olyckor vid dessa verk ökar. Detta bekräftas i en skrivelse från statens kärnkraftinspektion.

Det är bättre att låta statens kärnkraftinspektion ställa upp krav och se till att de uppfylls än att politiskt, valtaktiskt eller partitaktiskt bedöma frågorna.

Fru talman! Jag nämnde i mitt anförande att jag fann den socialdemokratiska linjen opportunistisk, bl.a. därför att den inte beskriver konsekvenserna av den föreslagna förtida avvecklingen. Nu kan jag notera att energiministern har talat i 30 minuter utan att med ett ord ha berört kostnaden för avvecklingen. Det samhällsekonomiska priset för avvecklingen vill Birgitta Dahl inte tala om. Från folkpartiets sida gör vi det. Vi redovisar hur vi vill klara avvecklingen till 2010 och att det medför kostnader för människor och företag. Vi står för den linje som vi en gång tillsammans med socialdemokraterna har lagt fast. Men de har i dag ingen linje där de redovisar konsekvenserna av sitt handlande. Folkpartiet ställer stora krav på statsmakternas beslutskraft när det gäller att fastställa ramarna för den energipolitik som skall möjliggöra en kärnkraftsavveckling till 2010. Men vi tar fasta på den kunskap och vilja som finns hos tekniker, energihushållare, energikonsumenter och producenter av alternativ, miljövänlig energi. Vi vill ta vara på dynamiken och utvecklingskraften hos dessa människor, dvs. hos marknaden. Vi tror på den kraften mer än på en byråkratisk administrativ process av känd socialdemokratisk modell. Fru talman! Jag redogjorde för de brev vi har fått till riksdagen från anställda vid kärnkraftverken i Ringhals och Barsebäck, brev som uttrycker stor oro för beslutet om en förtida avveckling av två reaktorer. Men om jag skulle tro vad Birgitta Dahl sade, är det inte bara så att de saknar grund för den oron, utan de är inte oroliga — de är lugna! Man talar ibland om ställföreträdande lidande. Vi har här ett mycket intressant exempel på ställföreträdande lugn. Fru talman! När det gäller debatten före Tjernobyl och försvaret för den politik som vi utformade i samband med folkomröstningen och som folkpartiet drev i regeringsställning åren 1981—1982 och socialdemokraterna fört efter valet 1982 med folkpartiets stöd, ber jag att få hänvisa statsrådet Dahl till riksdagsprotokollet. Jag minns mycket väl ett replikskifte jag hade i den debatten med Per-Richard Molén.

Fru talman! Det är inte riksdagen som bestämmer den praktiska energipolitiken, sade Lennart Pettersson när han skulle försvara sig, och så tillade han: Tala med miljöoch energiministern! Så kommer då miljöoch energiministern upp i debatten och säger ungefär så här: Vi har ett gemensamt ansvar för att följa upp det beslut som fattats här i riksdagen. För två år sedan gjorde en majoritet i riksdagen, bestående av socialdemokrater och centerpartister, ett mycket klart uttalande om att arbetet med att minska oljeanvändningen inte skulle upphöra och att energisparandet skulle fortsätta. Vi var helt överens om att det skulle ske en konsekvent utveckling, och det var klart utsagt att regeringen hade ett ansvar för att följa upp att det blev så som riksdagen hade uttalat. Detta är inte gjort. På varje punkt kan vi konstatera att handlandet har varit i stort sett tvärtemot de intentioner som en klar majoritet i riksdagen uttalade sig för. Detta har jag påpekat ett antal gånger. Då är det ju ingen nytta med att ha en socialdemokratisk regering. Det är inte det centern behöver. Vad som behövs är att varje parti i riksdagen ålägger sig ett minimum av konsekvens och hederlighet, står för träffade uppgörelser och driver samma politik oavsett om det är i regeringsställning eller i opposition. Så till de skärpta kraven på koleldning. Det är möjligt att skärpta krav inte stoppar projekten i Värtan och Oxelösund. Om jag uppfattade saken rätt i går, skulle de däremot stoppa små kraftvärmeverk och liknande. Men centern pläderar inte för koli de sammanhangen, och det behövs heller inte. Orsaken till att det blir kol nu i Hallsberg och i Nässjö är ju att skatten är så felaktig. Vi befriar energislöseriet från skatt genom att det inte är någon skatt på kol när det används för elproduktion. Gå på centerns linje där och beskatta bränslet lika, oavsett hur det används. Då blir det biobränsle, det är ingen tvekan om det. Det finns alltså inga bekymmer i det sammanhanget. En annan tokighet här är att utsläppen mäts i förhållande till insatt bränsle, inte den kvantitet nyttig energi vi får ut. Det enda logiska är att mäta på den nytta vi har av anläggningen. Gör man det, kommer kraftvärmen att hävda sig mycket väl gentemot kondenskraften.

Fru talman! Som Birgitta Dahl vet, behöver hon inte riskera att inte få stöd av oss i vpk för en omställning av energisystemet bort från kärnkraften. Jag har sagt förut flera gånger här i dag och många gånger under årens lopp, att socialdemokraterna tidigare har valt att söka stöd hos moderaterna och folkpartiet — det är ju detta som har präglat energipolitiken. Jag tycker att det är väldigt bra att vi nu ser en omsvängning. Jag tycker också att det är väldigt bra att Birgitta Dahl nu talar om kärnkraftens kostnader med argument som vi använde för sju åtta år sedan, bl.a. exemplen från USA, som var ett faktum efter olyckan på Three Mile Island 1979. Så jag uppskattar att Birgitta Dahl och förmodligen också väldigt många andra socialdemokrater har rört sig i riktning mot Linje 3 och att vi nu kan tala litet grand samma språk och slipper konfrontationerna som förekommit tidigare under årens lopp. Det är bara att hoppas att den linjen inom socialdemokratin står sig, och jag vill gärna lyckönska alla dem inom socialdemokratin och naturligtvis Birgitta Dahl att driva den här linjen vidare och med kraft, för det är vad vi har önskat hela tiden. Jag bara beklagar att ni inte har sökt vårt stöd tidigare. I dag får ni stöd från oss och från centern mot de andra, som inte ens vill gå med på avveckling av två reaktorer i mitten av 90-talet. Det gläder mig faktiskt att det är på det sättet. Det har talats en del om koldioxidfrågan, om kolanvändning osv. Vi har naturligtvis inga illusioner om moderaterna och deras idéer om detta. Vi vet att de använder olägenheterna med koleldning som ett argument för att köra fram kärnkraften, som ju inte påverkar koldioxidhalten. I det sammanhanget vill jag naturligtvis instämma med Ivar Franzén: Det är inte fråga om att ersätta kärnkraften med kol. Det behövs inte heller. Det bästa i bränslesystemet är att använda inhemska bränslen och bioenergi så långt och så mycket som det någonsin är möjligt. Då får vi en cirkulation av koldioxiden i naturen — vi behöver inte släppa ut någonting. Det är beklagligt att man inte har drivit den frågan kraftigare. Jag hoppas också på det området på en förbättring. Till slut en detalj. Jag skulle vilja ställa en fråga till Birgitta Dahl apropå djupgasprojektet, som jag inte hann tala om i mitt föregående replikskifte med Lennart Pettersson. Jag hoppas verkligen att regeringen, som utskottet ju vill ge ett antal miljoner till djupgasborrning, inte tillåter spekulation i något kommanditbolag eller på annat sätt, för enligt utskottets majoritet är det regeringen som har att avgöra hur pengarna skall användas.

Fru talman! Först vill jag säga till Oswald Söderqvist att sedan regeringen fattade det beslut om Dala Djupgas som ni inte tycker om, har det visat sig att man klarade finansieringen med nyemission och normala affärsmässiga metoder. Varför i herrans namn skall man gå in med skattepengar, när vi faktiskt har annat vi kan satsa dem på? Regeringen ställde kraven för att få företaget att skärpa sig och ta sitt ansvar. Det utskottet föreslår är ju som när ni på miljöområdet biträder en centerpartimotion om att ge skattepengar till bilindustrins utveckling av miljövänliga motorer i stället för att kräva att bilindustrin skall betala det själv. Sedan vill jag säga några ord om kraven när det gäller kol och koldioxid. Vi är inte alls emot hårda krav. Vi införde omedelbart efter regeringsskiftet 1982 de hårda kolmiljökrav som vi förgäves försökt få igenom under oppositionstiden. Det drev fram den utveckling som ledde till väsentligt bättre teknik. Dessutom införde vi en lagstiftning om prövning av varje koleldad anläggning, så att man i första hand skulle släppa fram alternativ till kol för att få ned den massiva kolsatsning som inte bara moderaterna utan regeringen Fälldin stod för. Vi lyckades också pressa ned kolanvändningen. Vårt alternativ innebär att kolet skall ha så liten plats som möjligt. Det vi vänder oss emot är hur ni hycklar. Ni åstadkommer ingen förbättring för miljön. Ni stoppar inte det ni säger att ni tycker så illa om. Moderaterna vill använda detta som ett sätt att förhindra kärnkraftsavvecklingen, och centern går i fällan. Är statsrådsposterna så väldigt åtråvärda att de är värda detta? Jag tror att domen kommer att bli ännu hårdare denna gång än efter 1976 års valrörelse. Nu handlar det inte bara om kärnkraftsavvecklingen utan även om miljön, som hotas av en eventuell borgerlig regering där centern inte kommer att få något inflytande. Hadar Cars klagade över att jag inte talade om ekonomi utan om annat. Jag talade mycket om moral, och det är möjligtvis litet gammalmodigt. Under Hadar Cars inlägg kom jag att tänka på ett ord av Brecht: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Det är ju gott att höra att en folkpartist kan tycka som en gammal kommunist och samtida intellektuell i Europa. Vi socialdemokrater försöker förena dessa saker. Vi är moralister. Denna fråga har starka inslag av moral, och det skäms jag inte ett dugg för. Ivar Franzén talade om 1986 års beslut. Jag är inte riktigt klar på vilken del diskussionen här gäller, men jag föreställer mig att det handlar om satsning på inhemska bränslen. Ivar Franzén vet efter alla diskussioner som vi har haft, och eftersom Ivar Franzén också sitter i energiverkets styrelse och kan följa saken inifrån, att beslutet var litet otydligt formulerat. Man har diskuterat vad det innebär, vad som är statsbidragsberättigat och inte. Detta är litet olyckligt, men i sak är det solklart så långt, att arbetet för att minska oljeanvändningen och så mycket som möjligt främja användning av inhemska bränslen skall drivas vidare. Ni har inte utmärkt er för något överdrivet mod när det gällt att här i riksdagen fatta beslut om skattehöjningar för att bestraffa användning av olja och bensin. Det förtjänar ni ingen tapperhetsmedalj för. Där har folkpartiet varit mera att räkna med, men inte heller folkpartiets mod har varit tillstädes vid alla tillfällen när det skulle ha behövts för att följa upp det beslut som fattats mycket tidigare i fråga om beskattning av olika energislag, där avgifter som ekonomiska styrmedel av miljöskäl är ett mycket viktigt inslag. Nu har vi kommit en bit på väg med de beslut vi fattat. Det tycker jag är bra. Det låg en hel del i Ivar Franzéns kritik mot bristen på samband mellan grundforskning och kommersialisering. Det är ett problem som också vi funderar mycket över i departementet och som jag direkt talat med olika berörda myndigheter om. Med de resurser vi nu ställer till förfogande för elanvändningsinsatser, hushållningsinsatser och teknikutveckling och med de resurser som finns genom forskningsanslaget är det möjligt att på detta område göra insatser som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. Om detta har jag fört noggranna diskussioner med energiverket.

Fru talman! Först litet om detta med koldioxid. Som jag sade har vi absolut inga illusioner om vad moderaterna är ute efter, men om det blir en utökad kolanvändning kan de inte genomföra den ensamma. Om de vill köra fram den som ersättning för kärnkraften och sätta dessa två mot varandra kan de heller inte göra det ensamma. Det beror hela tiden på vad socialdemokraterna i det här fallet tar för ståndpunkt, eftersom de borgerliga partierna är oense. Det är ju regeringen som vill satsa på pilotanläggningar och försöksanläggningar typ Värtaverket och Oxelösund. Birgitta Dahl säger att socialdemokraterna nu minskat kolanvändningen, men ni har ju varit ganska förtjusta i att prioritera kol i förhållande till inhemska bränslen. Det är ganska klart då vi ser hur utvecklingen varit. Det är vidare klart att man måste köra fram inhemska bränslen i första hand, och när det gäller importerade bränslen prioritera naturgas i stället för kol. Inte heller det har ni gjort tidigare. Ni har jobbat mycket mera för kol än för naturgas när det gäller importerade bränslen, och ni har mera prioriterat kol än inhemska bränslen i praktiken. Därför är det viktigt att sätta ett tak. Och då måste man överväga om man skall släppa fram pilotprojekt eller ge pengar till försöksverksamhet i Oxelösund. Om man skall tala om människors oro finns det nämligen en mycket stor och stark folkopinion som är emot Oxelösundsverket där nere. När det gäller en detalj som djupgasprojektet är det fråga om vad man anser som intressant och viktigt vid användandet av skattemedel. Djupgasprojektet och djupgasteorin är fortfarande av mycket stort internationellt intresse. Därför är det märkvärdigt att regeringen inte skall kunna släppa till de få miljoner som hade behövts. Någon spekulation bör det inte kunna bli eftersom regeringen bestämmer hur pengarna skall användas.
Fru talman! Miljöoch energiministern talade om strävan till god moral inom det socialdemokratiska partiet. Jag bara konstaterar att de senaste dagarna trots allt visat att moralen hos en del personer inom det socialdemokratiska partiet inte är särskilt utvecklad. Den ena justitieministern efter den andra avgår. Energiministern hävdade att socialdemokraterna står för demokratin och att vi moderater svarar för industrin. Det är givetvis inte så. För oss moderater är industrin ett medel att skapa en högre levnadsstandard för de svenska konsumenterna. Vi ställer upp för de svenska konsumenterna. Socialdemokraterna ställer upp för att förstärka statskassan, den statliga styrningen och, inte minst, planeringen. Vi moderater ställer upp på konsumenternas sida. Vi tänker på de 500 000 som har direktverkande el och Prot. 1987/88:135 får mycket högre kostnader för ett system som de under 1970-talet mer eller Vi tänker på de 70 000 som av statens energiverk beräknas bli berörda av högre elpriser och de framtvingade strukturrationaliseringarna. Vi tänker på dem som kommer att bli arbetslösa i Ljungaverk. Socialdemokraterna visar inte någon särskild omtanke om den enskilde. Det är uppenbarligen kollektivet, eller några få i det kollektivet, som skall styra, och detta präglar i mycket hög grad den energipolitik regeringen bedriver.

Fru talman! Innebörden i Birgitta Dahls anförande var dels att vi skulle påskynda avvecklingen av några reaktorer, dels att vi skulle arbeta oss bort från de negativa verkningarna av förbränning av fossila bränslen. Innebär det att Birgitta Dahl säger nej till en snabb utbyggnad av naturgasen eller en ökad användning av kol och olja? Hur klarar man i det läget energiförsörjningen kring sekelskiftet? I folkpartiet är vi på det klara med att vi behöver den tid som vi har utmätt åt oss själva, fram till år 2010, för att på ett riktigt sätt klara kärnkraftsavvecklingen. Fru talman! Företrädare för samtliga partier, inkl. socialdemokratin, har i dagens debatt påtalat det lappkast som socialdemokraterna har gjort i energifrågan. Somliga välkomnar det, medan andra beklagar det. Som jag ser det, fru talman, skulle inte Bertold Brecht ha satt likhetstecken mellan opportunism och moral. Men att socialdemokraterna i energifrågan nalkas kommunisterna — om det kan vi vara helt överens. Kvar står, fru talman, att splittringen i dag när det gäller energifrågan, i riksdagen och inom det socialdemokratiska partiet, är djupare än på länge. Det förhållandet undergräver starkt den långsiktiga trovärdigheten i de beslut i energifrågan som riksdagen i dag kommer att fatta. Socialdemokratin har i utskottet liksom här i kammaren kryssat mellan de partier som har egna, sedan länge kända och väl utformade ståndpunkter. Ibland kastar sig socialdemokratin i famnen på centern och vpk, ibland söker man stöd hos moderaterna, ibland hos folkpartiet. Ingemar Stenmark skulle känna sig mycket väl hemma i den utförslöpa i energipolitiken som i dag bär Birgitta Dahls signum.

Fru talman! Varför ger ni bilindustrin skattebetalarnas pengar, när det bara är att ställa krav i stället? Vad har bilindustrin för intresse av att förlänga livstiden för befintliga bilar? Dessa pengar är självfallet ingenting som bilindustrin applåderar, utan det är ett stöd till bilisterna, som ger dem en möjlighet att till en rimlig kostnad göra om den bil som de inte har råd att byta till en ny mer miljövänlig. Det är inte bara fråga om katalytisk avgasrening, utan det handlar i lika hög grad om insatser som gör att vi förbättrar förbränningen och därmed minskar produktionen av farliga avgaser från bilarna, t.ex. Lemisystemet, som borde komma in i det här sammanhanget. Hycklare säger miljöoch energiministern att vi är. Med den skillnad mellan tal och handling som miljöoch energiministern står för är det fråga om vem som skall ta åt sig av det uttalandet. Miljöoch energiministern talar om en borgerlig regering där centern inte har något inflytande. Självfallet kommer vi inte att vara med i en sådan regering. Före regeringsbildningen kommer det att förhandlas fram en regeringsförklaring, och det är där det avgörs vilket inflytande som vi får. Vi kommer att försöka skapa ett rent bord innan vi går in i den regeringen. Sedan vet inte ens miljöoch energiministern riktigt vilket ärende det gäller. Jo, det var det ärende som hade anmälts till KU och som omfattade en lång rad punkter, ett ärende där regeringen räddade sig genom att säga att vad man hade noterat om att ärendet var slutbehandlat inte var riktigt sant, utan man hade fortfarande ärendet under arbete. Det var det ärendet som det gällde — det rörde både biobränsle, vattenkraft, solenergi och avdragsrätt för villaägare och bostadsrättsinnehavare. Det gällde hela det paketet, och detta borde väl miljöoch energiministern komma ihåg. Vi är inte särskilt modiga, säger miljöoch energiministern vidare, beträffande att höja skatten. Nej, centern är inte det slaviska skattehöjarpartiet. Vi uppfattar den här styrningen som mycket angelägen, men vi vill åstadkomma den genom en omfördelning. Den frågan har vi drivit mycket hårt, och vi har gång efter annan erbjudit socialdemokraterna möjligheten att höja skatten på energi men sänka skatten på arbete. Det har varit vår linje, den har varit konsekvent och den är mycket bekant. Men detta har inte socialdemokraterna velat gå med på. Får man inte höja skatten totalt så skall det inte bli någon skatteförändring alls — ungefär den politiken har miljöoch energiministern fört i det här sammanhanget, och det beklagar jag. Med en omfördelning av skatten — utan att höja de totala skatterna — kunde vi ta dessa rejäla grepp och ändå inte belasta enskilda människor. Då kunde vi ge den en stimulans till att handla så som vi båda tycker är rätt och riktigt. Välkommen åter, så skall vi se till att klara av detta. Men det går inte att ytterligare höja skattetrycket i Sverige med någon långsiktigt god effekt. Vi måste göra skatteomfördelningar.
Fru talman! Det var ett mycket intressant besked Ivar Franzén gav. Det betyder att centern inte är beredd att för kärnkraftsavvecklingen eller för miljön kräva några uppoffringar av de enskilda medborgarna. Hur skall vi resonera beträffande ekonomiska styrmedel? Skall inte heller de få kosta något, utan att man sänker skatten på annat sätt? Moral och hederlighet kräver faktiskt av oss att vi talar om att även om den omställning som vi skall göra på energipolitikens område och för miljön långsiktigt är ekonomiskt riktig och det enda rätta, kommer omställningen att kosta pengar och kräva uppoffringar. Ivar Franzéns besked var som sagt mycket intressant för oss socialdemokrater. Ivar Franzén blandade sedan ihop det jag sade beträffande bilarna.

Vad jag sade — tidigare i dag och i miljödebatten i går — var att energisystemet i framtiden måste befrias från såväl kärnkraftens som fossilförbränningens risker, vilka båda är oacceptabla. Det kommer kanske att ta en eller två generationer att genomföra den omställningen, och på vägen dit måste vi arbeta på ett sådant sätt att vi steg för steg minimerar riskerna och miljöförstörelsen. Vi har en mycket klar prioritering när vi säger att vi på en gång — också fram till år 2010 — skall klara det tredubbla uppdraget att avveckla kärnkraften, minska användningen av och effekterna från fossilbränslen så mycket som möjligt samt bevara våra älvar. Ett sådant system vilar naturligtvis på hushållning och effektivisering. Det är också detta som bäst håller prisutvecklingen i schack — samhällsekonomin och företagens konkurrenskraft. I valet mellan olika bränslen är naturligtvis naturgas bättre än olja och kol och kan under en övergångstid accepteras. För alla bränslen skall gälla utomordentligt hårda krav. Vi lägger också i den energipolitiska propositionen fast att energisystemets bidrag till försurningen och klimatförändringarna inte får öka under den här tiden utan helst skall minska. Det kan åstadkommas på olika sätt. Om vi i det korta perspektivet hamnar i en valsituation prioriterar vi kärnkraftsavvecklingen. Om vi måste välja att använda naturgas under övergångstiden är vi beredda att göra det — kol och olja skall användas så litet som det över huvud taget är möjligt. Vi har inte släppt fram anläggningarna i vare sig Oxelösund eller Nynäshamn. Vi har inte ännu tagit ställning till om de skall få byggas. Vi har inte heller släppt fram de små koleldade anläggningar som släpptes fram under Fälldinregeringens tid. De borgerliga är inte beredda att ställa högre krav på dem nu för att tvinga fram den ombyggnad som skulle behövas. Det har vi gjort för gamla sopeldade anläggningar. De måste byggas om under de närmaste två åren. Varför ställde ni inte dessa krav? Och varför försöker ni låtsas som om ni kan stoppa de anläggningar som har blivit symboler för människors berättigade motstånd mot kolet? Detta kan ni ju inte göra. Det enda fall där man vet vilka krav som verkligen kommer att fastställas är Värtan, och där har ju era krav underskridits med bred marginal av de krav som fastställts från myndigheternas sida. Nu har vi alltså fått klart och tydligt besked att de borgerliga inte förrän efter valet, om de tvingas sätta sig ned och försöka göra en regeringsförklaring, tänker tala om vad vi får för energipolitik. De tänker upprepa spelet från 1976 att gå ut och värva röster med totalt olika budskap — i en situation där folkpartiet närmar sig moderaterna mer och mer. Av omtanke om de många engagerade människor som har känt sympati för er kommer vi att avkräva er besked. Och vi kommer också att kunna lämna besked för egen del om vad väljarna har att räkna med ifall socialdemokraterna vinner valet i höst.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på debatten här i dag vill jag inleda mitt 7 juni 1988 anförande med ett citat av den person utanför den politiska kretsen som har det samlade ansvaret för landets elenergiförsörjning, nämligen generaldirektören i Vattenfall Carl-Erik Nyquist. Han skriver i tidningen Vi i Vattenfall nr 2 av den 10 mars 1988 följande: ”Det är viktigt att notera att det inte är av säkerhetsskäl som regeringen föreslår en förtida avveckling av två reaktorer. En stängning av två reaktorer innebär att ca 10 TWh el till lågt pris försvinner ur elsystemet. Det kommer att innebära merkostnader för samhället i storleksordningen 30-40 miljarder kronor.” I den motion som jag väckt med anledning av propositionen om energipolitiken inför 1990-talet har jag tagit upp konsekvenserna för basindustrierna i Kopparbergs län vid en förtida avveckling av kärnkraften. Fortfarande utgör basindustrierna ryggraden inom industrisektorn i Kopparbergs län. Trots en hård strukturrationalisering finns fortfarande vitala grenar kvar inom stålindustrin. Skogsoch pappersindustrin är fortfarande framgångsrik, trots mycket hård konkurrens från andra länder. Och när nuvarande fas i strukturrationaliseringen genomförts finns endast två gruvor kvar i länet, Garpenbergs och Falu gruvor. Även dessa verkar under stark prispress från omvärlden. Också industrier som inte tillhör gruppen basindustri lever under stark priskonkurrens från andra länder och är därmed beroende av produktionskostnaderna i form av elkostnader, såväl direkt som indirekt. Det är beklämmande att allt det storartade arbete som lagts ner för att omstrukturera och förnya basindustrierna och arbetet med att förbättra kvalitet och effektivitet nu får ytterligare en törn genom höjt elpris. Att kompensera detta inom den elintensiva industrin är mycket svårt, eftersom priserna sätts på den internationella marknaden. I betänkandets avsnitt om konsekvenser för industrin och sysselsättningen anges att en arbetsgrupp har till uppgift att till 1990 redovisa förslag till åtgärder så att rimliga villkor kan bibehållas för den elintensiva industrin. Det förutspås att speciella regionalpolitiska insatser kan bli nödvändiga för att säkerställa industrisysselsättningen i vissa utsatta orter och regioner. Det innebär att Kvarnsvedens drygt 1 000 anställda, Fors kartongfabriks 650 anställda, Smedjebacken-Boxholms 1000 anställda i Smedjebacken, Svenskt Ståls 3 000 anställda i Borlänge och Avesta Jernverks 2 100 anställda i Avesta och Långshyttan blir beroende av politikernas välvilja. Det innebär också att regeringen gör Bergslagen — dit stora delar av Kopparbergs län hör — till ett nytt Norrbotten med årliga förhandlingar om stöd och hjälp till länets viktiga industrier. Dessutom vet vi att statliga subventioner inte alltid är en framkomlig väg när det avser exportindustrin. Det kan inte vara obekant för vare sig regeringen eller utskottsmajoriteten att subventionerade varor ofta utsätts för importstopp i för oss viktiga exportländer. Med detta framtidsperspektiv kommer det att bli svårt för oss att få våra ungdomar att stanna kvar i hembygden och att få dem att verka i och utveckla länets industrier. Ett är nämligen säkert, och det borde energiministern veta: den unga generation som höjt blicken utanför landets gränser känner ingen 6 stimulans i att arbeta i företag med omöjliga villkor när det gäller att utvecklas och stå på egna ben. Det förefaller märkligt att väl fungerande och miljövänliga kärnkraftsreaktorer tas ur bruk för att försätta landet i antingen en bristsituation eller i en situation med elproduktion från mindre miljövänliga energikällor. Det är ett dystert beslut som en riksdagsmajoritet kommer att fatta om en stund här i kammaren. Det är dystert för landets industriella framtid, för vår välfärd och för vår miljö. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman!

I detta sammanhang bör dock särskilt beaktas att den elintensiva industrin är västentligt känsligare för förändringar i elpriset än övrig industri. Den tidigare nämnda arbetsgruppen skall uppmärksamma situationen för den elintensiva industrin. Utskottet vill markera betydelsen av att det inför den första avstämningtidpunkten år 1990 redovisas förslag till åtgärder som syftar till att vidmakthålla rimliga arbetsvillkor för den elintensiva industrin. I betänkandet NU 1987/88:41 om statens vattenfallsverk har utskottet uppmärksammat konsekvenserna för den elintensiva industrin av ett höjt förräntningskrav på Vattenfall. Det skall tilläggas att på längre sikt endast en begränsad del av en elprishöjning för den elintensiva industrin kan förklaras av att avvecklingen av två kärnkraftsreaktorer tidigareläggs. Utskottet vill särskilt betona vikten av att statsmakterna värnar om den elintensiva industrins långsiktiga överlevnadsmöjligheter, inte minst mot bakgrund av att denna industri har sin tyngdpunkt i Bergslagen och norra Sverige som kännetecknas av svåra sysselsättningsproblem.” Detta vill jag beteckna som dubbla garderingar. Talet om att man om behov skulle uppkomma inte kan sänka priserna för denna industri på grund av konkurrens från utlandet stämmer inte heller. Vi har undersökt detta mycket noggrant i näringsutskottet i samband med våra utfrågningar, och beskedet från industrins företrädare är entydigt och klart: denna industri ute i Europa har i väsentligt större utsträckning än vad vi har dessa subventionerade priser, om man nu vill kalla det så. Här har vi alltså verkligen både i propositionen och i betänkandet velat gardera den viktiga del av den svenska industrin som skogsindustrin, järnoch stålverken och den kemiska industrin utgör. Att de är oerhört viktiga för Bergslagen och för norra Sverige är vi helt överens om.

Fru talman! Ja, Lennart Pettersson, jag har läst precis det som Lennart Pettersson läste upp här, och jag kan inte finna annat än att det betyder att man skall gå in med subventioner. Man skall göra Bergslagens industrier beroende av politikernas välvilja, sade jag i mitt anförande. Det är precis det som sker. Sedan tycker jag att det är mycket märkligt att Lennart Pettersson påstår att vi inte råkar ut för importrestriktioner när det gäller subventioner. Det har vi upplevt många gånger, framför allt då det gäller stålindustrin. Det kan bli på samma sätt i fråga om pappersoch massaindustrin. Vi vet ju — det borde Lennart Pettersson också veta som sysslar med EG-frågor — att importrestriktionerna är ett bekymmer för oss, om vi skall behöva gå in och subventionera industrin. Dessutom är det inte bra för vare sig de anställda eller industrin som sådan att leva på subventioner.

Fru talman! Socialdemokraterna kan fortsätta att inbördes diskutera vilka vackra outbyggda vattenfall som skall eller inte skall byggas ut. Om man vill ha en garanti för att det inte skall ske någon utbyggnad alls skall man ge ökat stöd till folkpartiet.

Fru talman! När jag snabbt blickar ut över kammaren, noterar jag att där inte finns en enda skåning i dag då vi skall fatta ett för Skåne mycket viktigt beslut, nämligen beslutet om avveckling av ett aggregat i Barsebäck. När vi för några år sedan hade en folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara i Sverige fanns det en kraftig majoritet i Skåne i allmänhet och i Malmö i synnerhet för linjerna 1 och 2. Linje 3 fanns i stort sett bara på papperet. Enligt de undersökningar som har gjorts efter folkomröstningen har situationen inte förändrats. Jag vill då poängtera att det ingenstans på valsedlarna stod att kärnkraften skulle avvecklas före år 2010, utan avvecklingen av kärnkraften skulle baseras på kärnkraftverkens säkerhet och ingenting annat. Fru talman! Det är nog många i Skåne som under lång tid har förvånats över att det kärnkraftsaggregat som en samlad expertis anser vara det säkraste i hela världen skall tas ur drift i den första omgången. Kan man agera mer inkonsekvent? Som skåning är jag också bekymrad över det som har sagts från denna talarstol för en tid sedan, och som även i massmedia har sagts av yrkesmilitärer och militära forskare och experter, om att man med dagens försvarsanslag i ett krisläge inte kan försvara Skåne. Nu skall vi snart fatta beslut om en minskning av tillförseln av energi till Skåne. Det sista är inte mitt eget påstående, utan det läste jag i en tidningsartikel skriven av Lennart Daléus för inte så länge sedan, och han kan inte vara helt okänd för dem som vill snabbavveckla kärnkraften. Dessutom kommer detta beslut att innebära att vi får en försämring av miljön i Skåne. Om man skall avveckla ett aggregat, måste det med nödvändighet innebära att man har alternativ, och alla i dag kända och beprövade alternativ påverkar miljön negativt. Dessutom innebär detta beslut, särskilt för Skåne, där man har många villor och andra bostäder som är eluppvärmda, att många enskilda hushåll kommer att bli tyngda av nya avgifter för något så vardagligt som värme och ljus. Det finns också en del företag som kräver ganska mycket energi. Dessa företag kommer på detta sätt att tvingas öka sina personalkostnader med ett i vissa fall så stort antal procent att det kan ifrågasättas om dessa företag kommer att kunna existera på samma nivå som i dag. I stället för att ha tillgång till billig energi med målsättning och möjlighet att utveckla och anställa fler människor, får företagen i dag kämpa till det yttersta för att behålla vad de har. Varför, fru talman, har denna situation uppstått? Man kan säga att den bl.a. beror på en intern tvist inom socialdemokratin. Barnen hos socialdemokraterna, SSU, har protesterat mot kärnkraften. Detsamma har kvinnoförbundet och broderskapsrörelsen gjort. Av den anledningen vågar socialde Prot. 1987/88:135 mokraterna inte längre stå fast vid det som de lovade svenska folket vid folkomröstningen 1980, nämligen att säkerheten skulle få avgöra när kärnkraftverken skulle tas ur drift. En annan faktor som också har vägt tungt i detta sammanhang, åtminstone enligt min bestämda uppfattning som är baserad på den debatt som har ägt rum, är situationen i Danmark. I Danmark har man nämligen mer eller mindre officiellt riktat en oerhörd kritik mot Barsebäck och mot Barsebäcks placering. Nu hör det emellertid till saken att när man en gång bestämde sig för att detta verk skulle ligga där det ligger fick danskarna en förfrågan, och de sade okej. I dag är det andra tongångar från danskarna. Jag vill påstå att den kritik mot Barsebäck som under lång tid har förts fram i Danmark har bemötts mycket svagt från svenskt håll. Man kan säga att argumenten från svenskt håll i stort sett har varit obefintliga. När nu ett aggregat skall tas ur drift i Barsebäck, vad bjuder då danskarna oss på? Jo, de bjuder på ökade utsläpp från kolkraftverk till Skåne. Om man är realist är risken uppenbar att danskarna kan komma att exportera mer el till Sverige framöver. Och den övervägande delen av den danska elen produceras i kolkraftverk. Och dessa kolkraftverk har utsläpp. Det är klart att det är de länder som ligger närmast dessa kolkraftverk som drabbas värst av utsläppen. En effekt av att vi i Sverige nu skall ta ett aggregat ur drift i Barsebäck är en försämring av miljön i Skåne, och det är sannerligen ingenting som vi är tacksamma för. Därför hade det, fru talman, varit bättre att gå på den linje som de tolv moderaterna inom Sydkrafts distributionsområde står bakom, nämligen att man skall senarelägga avvecklingen. Om vi i dag fattar beslut om avveckling måste vi också tala om vad vi skall haistället. Det blir då kol och gammal beprövad teknik, och vi vet vad detta får för effekt på miljön. Om man i stället väntar tio år kan man dra nytta av den snabba utvecklingen inom teknikens område som trots allt sker. Det finns, fru talman, inte någon anledning att ha så bråttom. Socialdemokraterna säger i dag att de är eniga. Om det inte är fel på mina ögon, min TV och mina tidningar, så har det funnits ett starkt motstånd åtminstone i Skåne från LO-håll mot detta förslag som en majoritet tyvärr kommer att fatta beslut om i riksdagen. Vi har också sett att centerpartiet är mycket aktivt i dessa frågor. Men centerpartiet finns över huvud taget knappast representerat i de skånska tätorterna. Jag tror att fler och fler börjar tycka att centerpartiet inte driver en realistisk energipolitik. Vi har också, fru talman, i dag hört hur representanter för vpk i fråga efter fråga i denna talarstol blåser upp sig. Vpk är det parti, åtminstone i Sveriges riksdag, som är den största förespråkaren för demokrati. Men i de länder där kommunisterna finns i majoritet kan man knappast stava ordet demokrati. Vi hade förra veckan en flyktingdebatt, där vpk tyckte att vi i princip skulle öppna dörrarna i Sverige för vem som helst att komma hit. Men i de länder där kommunisterna har makten har man ingen flyktingpolitik, där är dörrarna helt stängda. Vad gäller energipolitik är vpk, som vi hört i dag, förespråkare för en snabb och total avveckling av kärnkraften. Men i de länder där kommunister na har makten sker faktiskt ingen avveckling utan en kraftig och avancerad Prot. 1987/88:135 utveckling. 7 juni 1988 Fru talman! Låt oss anta att vi — man skall inte önska andra ont — 1995 skulle få ett torrår i Sverige, hade stängt Barsebäcksverket och var tvungna att stänga av delar av Skåne och södra Sverige. När vi tryckte på knappen skulle vi inte få något ljus, ingen ström i spisen eller i frysboxen och företagen måste stänga.

Fru talman! Låt mig först konstatera att Barsebäcksverket är ett av de sämst placerade kärnkraftverken i världen. Att det har en filteranläggning är bra. Säkerheten höjs då något. Däremot, Sten Andersson i Malmö, är det i flera avseenden av gammal konstruktion med utanpåliggande kylsystem osv. och kan på intet sätt klassas som världens säkraste kärnkraftverk. Att säga att det är ett verk av god genomsnittlig kvalitet är nog närmare sanningen. Om det nu skulle gå så olyckligt att vi hamnade i krig — Sten Andersson var inne på att försvara Skåne — då skall vi stänga alla kärnkraftverk. I det läget vore det faktiskt oerhört tacknämligt om vi hade börjat avvecklingen så att stängningen av kärnkraftverken blev mer problemfri, att vi var mindre beroende av kärnkraftverken. Jag har tidigare här talat om att vi i dag producerar i vårt energisystem i stort sett 20 miljarder kilowattimmar ”fri” energi som vi inte använder. Den krissituation som Sten Andersson här målade upp förutsätter att vi driver en helt ansvarslös moderatpolitik, att vi till varje pris ökar vår energianvändning. Jag har svårt att se någon sorts välfärd i detta. Allt talar för — forskare och experter är överens om detta — att en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi är ett måste om vi långsiktigt skall klara ekonomi och miljö. Aldrig så små ansatser i denna inriktning fram till 1995 kommer att ge oss mycket gott om elenergi även när vi stänger Barsebäcksverket och ett verk i Ringhals.
Fru talman! Jag börjar med att diskutera Barsebäcksverkets läge. Det är bara att ta fram en karta och se hur alla andra kärnkraftverk är placerade runt om i världen. Då finner man att Barsebäcksverket faktiskt inte är så speciellt dåligt placerat. Sedan till Ivar Franzéns bedömning av Barsebäcksverket ur säkerhetssynpunkt. Ivar Franzén må ursäkta men jag vill ändå ställa mig i den rad av människor som håller med den förkrossande majoriteten av experter världen över om att Barsebäcksverket är ett mycket säkert kraftverk. Jag hyser faktiskt större tilltro till dem än till Ivar Franzén i denna fråga. Vad händer om Sverige skulle hamna i krig? Detta problem drabbar faktiskt de flesta industrialiserade länder i dag. Men om vi med raska steg skall kliva tillbaka till stenåldern då blir självfallet effekterna betydligt 75 mindre.
Fru talman! Jag har själv läst den rapport som experterna gjort om Barsebäcks säkerhet. Det är ett genomsnittligt säkert kärnkraftverk. Men jag noterar förändringen hos Sten Andersson i Malmö: Världens säkraste blir mycket säkert. Det är en mycket viktig nyansering. Vi kan ha olika åsikter om hur säkert ett verk skall vara för att man skall känna trygghet. Om vi ena gången hävdar att det inte är några som helst problem med att stänga alla på en gång om det blir krig och andra gången säger att stängning av två reaktorer i ett elsystem som är väldimensionerat är något av en katastrof, då måste man ändå konstatera att logiken och trovärdigheten saknas helt i sådana påståenden.
Fru talman! Jag är så pass optimistisk att jag faktiskt förutsätter att varken Sverige eller något annat land i Europa skall hamna i ettt storkrig. Vi skall alltid i första hand planera vårt agerande därefter. Vad gäller säkerheten i Barsebäcksverket vill jag nu understryka att en förkrossande majoritet av experter påstår att Barsebäcksverket är världens säkraste kärnkraftverk.

Fru talman! I folkomröstningen om energipolitiken 1980 röstade en majoritet av svenska folket för att kärnkraften skall avvecklas ”i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd”. Vid senast fattade energipolitiska beslutet, grundat på regeringsförslag från i maj och riksdagsbeslut i december förra året, beslöts att ”tillförseln av energi och resultaten av hushållningen avgör när reaktorer tas ur drift”. Det finns nu, sex månader senare, i varje fall inget underlag, ingen händelse eller orsak som kan motivera beslut om att tidigarelägga stängning av säkerhetsmässigt väl fungerande och elproducerande kärnkraftsreaktorer, vilkas produktion alltemellanåt efterfrågas till sista kilowatt av industrin och folkhushållet. Statens energiverk, som haft regeringens uppdrag att ta fram prognos över elanvändningens utveckling, kom fram till ett så lågt behov av elkonsumtion i landet fr.o.m. 1997 att elproduktion från två reaktorer av tolv blir obehövligt. Dock är, som konstateras i propositionen, denna prognos som alla prognoser behäftad med avsevärda osäkerheter. Många remissinstanser invänder också mot energiverkets prognos. Här återfinns praktiskt taget hela producentsidan när det gäller elkraft. Här finns också Landsorganisationen, som anser att energiverket gjort en alltför ytlig analys av den framtida elanvändningen. Enligt LO talar sannolikheten för att elbehovet i mitten av 1990-talet blir avsevärt större än vad energiverket beräknat. Både LO och TCO kräver — mot bakgrund av att man håller energiverkets prognoser för felaktiga — att det till ett konkret beslut om avveckling kopplas lika konkret beslut om ersättande produktionskapacitet med motsvarande effekt. Från LO-håll sägs vidare i annat sammanhang att den första nedläggningen skulle enligt folkomröstningen ske i slutet av 1990-talet. Om avvecklingen skall tidigareläggas, skall det finnas ett ordentligt underlag som visar vilka effekterna blir för sysselsättningen, levnadsstandarden, regionerna — och hur samhället skall klara tillförseln av el. Det finns inte nu något sådant underlag utan bara aviserade utredningar som kan vara klara 1990. Därför borde ju ett nedläggningsbeslut anstå till dess. Frågan gäller många människors välfärd. Beslut som negativt kan påverka ekonomi och sysselsättning ger följder som alltid drabbar vanliga löntagare hårdast. Men nu är det positivt att näringsutskottet vill ha ett så aktuellt material som möjligt för en avstämning 1990 av samhällets kostnader för den takt i nedläggningen av produktionskapacitet beträffande el som en avveckling av väl fungerande kärnkraftverk redan i mitten av 90-talet skulle betyda. Vidare har jag, herr talman, också noterat att utskottet upprepar sitt och riksdagens ställningstagande från i höstas, där det sägs att tillförsel av energi och resultat av hushållning avgör när reaktorerna kan tas ur drift. Utskottet betonar nu också att det inför den s.k. kontrollstationen 1990 görs klart hur en stängning av produktionskapacitet skall ske utan att resultera i elbrist eller osäker tillförsel i mitten på 90-talet. Den redovisningen skall också föreläggas riksdagen. Med dessa uttalanden från utskottet går man såväl LO som TCO till mötes på väsentliga punkter. Detta sammanfaller ju också med de synpunkter som anfördes från producentsidan i remissomgången. Jag tycker det är bra att utskottet gör dessa påpekanden och också ställer upp vissa villkor. Herr talman! Frågan om kärnkraftens vara eller inte vara blev en politisk stridsfråga i mitten på 70-talet. Den hade troligen en avgörande roll i valutgången 1976, då det blev borgerlig valseger. När man nu tar del av förslag och synpunkter från moderata samlingspartiet om kärnkraften i vår energiförsörjning, så har jag i minnet helt klart hur detta parti agerade inför valet 1976, när det gällde att med alla metoder komma åt regeringsmakten. Då var man med på att göra upp avvecklingsplaner att sättas i kraft på kort tid, då var man med på att skrämma och oroa med härdsmältor och exploderande reaktorer, då utsattes i den politiska debatten de som ville hålla fast vid fastlagt program för energiutbyggnaden för kritik som.innebar att de skulle vara oansvariga och utan insikt om kärnkraftens faror, att de saknade respekt inför säkerhetskrav. Ni förde debatten i ert parti på en mycket låg nivå, måste jag säga. Jag ansåg då att vi behövde kärnkraften, och jag anser nu också att vi behöver den ett antal år framöver. Men ni moderater var med om att bygga upp den rädsla som en del människor känner inför kärnkraften. Ni hade också hjälp — direkt eller indirekt — av företrädare för näringslivet på hög nivå. Taktiken var: Borgerlig valseger går i första hand. Kärnkraftsfrågan — dvs. nödvändig elproduktion — får lösas när valsegern är över. Vi vet hur det gick. Vi vet vilka konvulsioner som skapades. Vi vet att de finns kvar. Det är bara synd att en så viktig fråga som denna en gång blev ett politiskt tillhygge. Den gav åt er moderater och er anknytning en kortvarit lycka. Den lyckan var alltså förgänglig. Kvar finns oro och rädsla hos de människor som ni påverkade då. Det är främst den kvarvarande oron och rädslan som i dag styr frågan om kärnkraftens existens i vårt kraftförsörjningsprogram i Sverige. ; Jag skulle vilja fråga: Finns det inte plats för åtminstone någon självkritik när den form av rädsla dyker upp som grundas på oro för framtida brist på säker och billig elförsörjning, oro för de kostnader som kommer att uppstå till följd av förtida stängningar, och naturligtvis även oro för sysselsättning och trygghet bland berörd personal?

Herr talman! Birger Rosqvist har nu här i kammaren erinrat om det som framhållits tidigare i debatten — vad tunga organisationer som Landsorganisationen, Industriförbundet, Skogsindustriförbundet osv. har haft att säga om den förtida avvecklingen. Jag förstår att de instansernas yttranden oroar Birger Rosqvist. Jag delar hans uppfattning att det hade varit värdefullt om konsekvenserna av de beslut som vi i dag skall fatta först hade varit utredda. Nu har ju utskottets majoritet av socialdemokrater gått ett steg åt rätt håll när det gäller kontrollstationen 1990. Man har sagt att resultatet av kontrollstationen skall underställas riksdagen.

Det tycker jag att man skulle ha sagt. Hela betänkandet hade varit mycket starkare om man hade gjort kontrollstationen 1990 till en verklig kontrollstation. Jag är säker på att Birger Rosqvist i sitt hjärta helt stöder mig på den punkten. Och jag är övertygad om att flertalet av socialdemokraterna i näringsutskottet också i sitt hjärta delar den uppfattningen — och att det är därför de ändå har begärt att riksdagen skall få ta ställning till frågan 1990, att man inte skall överlåta ställningstagandet till regeringen, som hade föreslagits i propositionen. Jag beklagar bara att ingen av er har modet att gå så långt att ni också vågar säga klart ut att det är vid det tillfället, då man vet konsekvenserna för sysselsättningen och industrijobben i Sverige, som man skall fatta det faktiska beslutet. Det hade varit ganska snyggt, och ett ögonblick trodde jag att Birger Rosqvist, som jag känner som en modig person, skulle våga ta det steget. Men se, också han slant.

Herr talman! Birger Rosqvist har alltid gjort sig känd för att vara kärnkraftsvänlig, och han har i anslutning till varje proposition om ytterligare något steg när det gäller kärnkraftsavvecklingen väckt en motion om behovet av ökad saklig information om kärnkraften. Jag förmodar att Birger Rosqvist känner sig tvingad att å ena sidan skapa någon form av balans i sin kärnkraftsvänlighet och å andra sidan försöka bygga upp en vrångbild genom att påstå att vi moderater genom att tala om härdsmälta har skrämt upp folk. Jag tycker att Birger Rosqvist har all anledning att kritisera sin egen socialdemokratiska regering för att den inte, trots Birger Rosqvists påpekan den, har hjälpt till att få fram den sakliga information som både vi moderater och Birger Rosqvist upplever som kolossalt angelägen.

Herr talman! Av praktiska skäl skulle vi väl egentligen ha tagit tillfället i akt och diskuterat detta ärende i anslutning till det förra. Själv hade jag gärna velat att, vilket väl också var tänkt från början, riksdagen skulle ha behandlat frågan om ekonomisk styrning av statens vattenfallsverk betydligt tidigare. Men av skilda skäl har alltså den förevarande situationen uppstått. Det förslag från regeringen om ekonomisk'styrning av statens vattenfallsverk som behandlas i detta betänkande utgörs av en mycket tunn proposition, som egentligen kan te sig relativt oskyldig. Man vill att ägaren Vattenfall skall åläggas ökade krav på avkastning, något som väl låter riktigt. Men det är inte vanligt att det är ägarna som ålägger ett bolag högre krav på avkastning, utan det är mestadels styrelsen som både formulerar och lägger fast de mål som man strävar emot. Förslaget innebär att staten, alltså regeringen, ålägger Vattenfall att leverera in mera pengar till statskassan. Det rör sig om drygt 3 miljarder kronor per år under en treårsperiod. Redan nästa år höjer därför Vattenfall elpriserna med 10 96 och med lika mycket 1990 och 1991. Eftersom Vattenfall är marknadsledande, kommer de privata kraftbolagen att helt naturligt följa Vattenfalls exempel och höja priserna för sina kunder lika mycket. Totalt innebär regeringens förslag att man belastar det svenska folkhushållet med ytterligare 6 miljarder kronor per år. De privata bolagen skall inte — det fick vi ju bekräftat av Lennart Pettersson — räkna med att få behålla någonting av det inflöde av pengar som det här är fråga om. Redan nu sitter man i finansdepartementet, som statssekreteraren därstädes nämnde vid en av moderaterna begärd utfrågning i näringsutskottet, och skriver på direktiven till den utredning som skall lägga fram förslag om högre skatter på el. Herr talman! Detta är inte rimligt. Regeringen begär dessutom ett riksdagsbemyndigande att framöver inte behöva fråga riksdagen om lov för att höja Vattenfalls avkastningskrav. Med andra ord kommer socialdemokrater och folkpartister i verkligheten att här om en stund ge regeringen ett nytt eget skatteinstrument och en egen skattekälla att ösa ur. Det har de två partierna i en ohelig allians kommit överens om. Jag tycker att detta är skandal. Industriförbundet ifrågasätter så höga avkastningskrav som de som regeringen föreslår och jämför därvid med annan liknande verksamhet. Regeringen utnyttjar Vattenfalls monopolställning till att öka statens inkomster på elkonsumenternas bekostnad. Detta är upprörande och strider mot de principer som hittills har gällt för statlig affärsverksamhet. För att tillgodose konsumentintresset och eliminera monopolintressen har tidigare riksdagar tillämpat den självkostnadsprincip som fortfarande används av kommunerna när det gäller deras elverk, renhållning etc. Det förvånar mig inte att socialdemokraterna mera tänker på staten och dess inkomster än på konsumenterna. Men det förvånar mig storligen att folkpartiet vill ställa upp för detta och för att understödja monopoltendenser. Jag trodde i min enfald, herr talman, att folkpartiet ställde upp mot monopolen och för konsumenten samt mot statlig prispolitik och för marknadsstyrning. Men så är det inte. Tvärtom medverkar folkpartiet här, liksom när det gäller höjningen av oljeskatten, till att förstärka statskassan och frånta de enskilda det de får över efter skatt. Folkpartiet föreslår att de privata kraftbolagen skall tvingas bygga upp fonder eller inleverera sina pengar till staten. Till råga på allt säger folkpartiet att den höjning av elpriserna som nu föreslås inte är tillräcklig utan måste följas av flera. Den signalen har finansdepartementet registrerat. För den, herr talman, behövs ingen extra fin avlyssningsutrustning. Centern går emot regeringens förslag och presenterar ett eget, som inte inbjuder till lika stora elprishöjningar. Det är bra. Som jag tidigare nämnt har Nobelindustrier som ett resultat av de högre avkastningskraven på Vattenfall beslutat att lägga ned sin anläggning i Ljungaverk. Det är en stor besvikelse, herr talman, att behöva konstatera att alla de ledamöter på Västernorrlandsbänken, som ändock borde känna ett intresse av att stödja de anställda i Ljungaverk inte nu finns i plenisalen. Detta visar att man mera ställer upp för partiet än för sina egna väljare i länet. Detta förslag om höjning av Vattenfalls avkastningskrav är bara början. Socialdemokrater, och uppenbarligen också folkpartister, visar liknöjdhet för de regionalpolitiska problem som detta medför, speciellt i fråga om Norrlandslänen. Skälen till detta är förståeliga. Varför skall man spruta in en eller annan miljard i Norrbotten eller Bergslagen, när man i nästa andedrag— i form av högre krav på avkastning i Vattenfall och därmed högre eltaxor — brandskattar dem på ett mycket större belopp? Är det industripolitik och regionalpolitik, signerad socialdemokrater och folkpartister. Herr talman! Eftersom näringsutskottet till förslaget om införandet av en s.k. kontrollstation år 1990 har kopplat ett krav på att en arbetsgrupp skall studera konsekvenserna av högre elpriser för den elintensiva industrin, så borde det logiska vara att höjda avkastningskrav nu avvisades av riksdagen. Det är givetvis bättre att låta denna arbetsgrupp få fundera över detta och att ett genomtänkt förslag presenteras riksdagen någon gång under hösten 1990 eller våren 1991, så att man har hunnit se över alla de faktorer och tagit fram allt det underlag som skall ligga till grund för energipolitiken efter år 1990. Vi moderater motsätter oss prishöjningar av elen till följd av högre avkastningskrav på Vattenfall. Den svenska elmarknaden har enligt vår uppfattning fungerat bra under decennier och har gett oss en i jämförelse med de allra flesta länder effektiv elbransch. Att låta politiska beslut styra elpriset på det sätt som socialdemokrater och folkpartister vill vore inte bra. Vattenfalls monopol måste brytas sönder. Vi moderater vill ha en uppdelning av Vattenfall på flera regionala bolag. Marknaden behöver flera aktörer. Då fungerar den bättre. Skulle vi redan nu ha haft en uppdelning av Vattenfall i flera bolag, skulle Vattenfall, rnot bakgrund av de tankegångar om högre avkastningskrav som nu redovisas, inte ha kunnat vara marknadsledande. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag konstatera att socialdemokraternas energipolitik mera är baserad på omtanke om den egna maktpositionen än på omtanke om konsumenterna, miljön, industrin och svenskt välstånd. Av Birgitta Dahls energipolitik blev det bara en tumme, om än tillräckligt störande, speciellt om den stöttas av det pekfinger som hon ofta riktar mot de djupt kunniga professorer och tekniker som vågar ge uttryck för en annan uppfattning eller mot Vattenfalls eller Sydkrafts ledning, när man där säger något som inte sammanfaller med energiministerns strategi. För Kjell-Olof Feldt och finansdepartementet har vårens socialdemokratiska energipolitik med stöd av folkpartiet blivit bingo, eftersom den leder till ett ökat inflöde av pengar till statskassan om många miljarder. Men för konsumenterna — för alla oss som konsumerar el — innebär det ökade utgifter. Sådant är livet med en socialdemokratisk politik, när den stöds av folkpartiet — partiet som vill använda både hjärna och hjärta. Vad har man använt i energipolitiken? Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna vid näringsutskottets betänkande 41.

Herr talman! Som jag tidigare i dag har redovisat, anser folkpartiet att priset på energi är en viktig faktor när det gäller att åstadkomma förutsättningar för den avveckling av kärnkraften till år 2010 som är en väsentlig del av folkpartiets energipolitik. Mot denna bakgrund har vi också funnit det både skäligt och riktigt att öka avkastningskravet på Vattenfall. Ökade avkastningskrav på Vattenfall leder till en ytterligare höjning av elpriset. Det leder också till att Vattenfall får resurser att satsa mera på både hushållning och alternativ kraftproduktion. Enligt vår uppfattning får höjda avkastningskrav på Vattenfall även konsekvenser för andra kraftbolag, som också får tillfälle att höja sina avgifter och därigenom skaffa sig ökade inkomster. Vi anser att de inkomsterna skall användas på samma sätt, dvs. de skall resultera i att utrymme skapas för åtgärder för hushållning och alternativ kraftproduktion. Detta är, med våra utgångpunkter, en fullt rimlig politik. Men om man har de utgångspunkter som moderata samlingspartiet har kan det vara rimligt att komma till andra slutsatser. Om man inte har för avsikt att avveckla kärnkraften år 2010 behöver man inte, i varje fall inte i nuläget, vidta åtgärder av detta slag. Jag har respekt för det. Jag har ägnat mina inlägg i dagens debatt åt att i allt väsentligt granska och kritisera regeringens energipolitik. Jag har undvikit att rikta angrepp mot de andra borgerliga partierna. Alla partier har rätt att uforma sin egen politik och lägga fram de förslag de finner riktiga och befogade. Det brukar vi i allmänhet vara överens om, och vi kommer från folkpartiets sida alltid att göra det. Vi brukar från moderata samlingspartiet, och inte minst, från partiets tidningar få höra att vi uppträder som splittrare och att vi förstör för de borgerliga, om vi säger något elakt om de förslag som moderaterna lägger fram. Jag tänker inte göra det. Det får Per-Richard Molén bli ensam om. Herr talman! Vi i folkpartiet anser att Vattenfall på lång sikt skall ges en annan organisation. Vi menar att man skall dela upp Vattenfall i tre fyra regionala bolag, som skall förvandlas till aktiebolag. Dessa senare skall kunna säljas till anställda och andra som är engagerade, så att de blir privata företag. Vi tror att det är riktigt att göra så, att det förstärker konkurrensen och att verksamheten på det sättet blir effektivare. Vi förbehåller nuvarande Vattenfall rätten att, såsom en statlig myndighet, svara för ledningsnätet för högspänd elkraft. Detta är en politik som, såvitt jag förstår, på denna punkt överensstämmer med vad mina kamrater i moderata samlingspartiet och centerpartiet har framfört i sina förslag. Jag tycker att det är värdefullt att vi tar fasta på det som förenar oss. Men varje parti har samtidigt rätt att utforma den politik man tror är gagnrik för landet på lång sikt.

Herr talman! Centern har under flera år krävt åtgärder för att öka konkurrensen på den svenska elmarknaden. Den monopolliknande ställning som Vattenfall har i dag innebär en betydande styrning av energipolitiken vid sidan av de beslut som riksdag och regering fattar. Det förslag vi nu skall behandla om ny ekonomisk styrning av Vattenfall ger visserligen Vattenfall förutsättningar som är mer likartade dem som gäller för privata och kommunala elproducenter, men någon egentlig möjlighet till konkurrens på lika villkor skapas inte. Herr talman! Jag skall kort redovisa centerns alternativ till regeringsförslaget. Vi i centern anser, i likhet med vad vi framfört i tidigare förslag, att det skall finnas ett nationellt bolag — vi kallar det här för Vattenfall AB — som svarar för driften av stamlinjenätet och alla de myndighetsfunktioner som i dag ligger på Vattenfall. Med hänsyn till det beslut som fattats om avveckling bör kärnkraftsdelen läggas inom det nationella bolaget. Därmed får detta bolag ungefär samma utformning och uppgifter som det vi i tidigare motioner kallat för Kärnstambolaget. I övrigt bör dock, med de angivna utgångspunkterna, uppläggningen genomföras i syfte att nuvarande regionala enheter, Vattenfall Norrbotten, Vattenfall Mellersta Norrland, Vattenfall Mellansverige, Vattenfall Östsverige och Vattenfall Västsverige, blir självständiga bolag. Dessa bolag övertar all vattenkraft, alla distributionsanläggningar och värmeanläggningar samt Vattenfalls verksamhet i övrigt inom sitt område, exkl. kärnkraftverken. De regionala bolagen kan äga andelar i kärnkraftverken men också välja att efter behov köpa elström per kontrakt eller via kraftbörsen. De regionala bolagen skall vara helt självständiga bolag och kommer att fylla en viktig funktion i den regionala utvecklingen, samtidigt som det skapas en sund konkurrens mellan såväl de regionala bolagen som övriga privata energiproducenter. Det finns inom Vattenfall i dag en omfattande forskningsoch utvecklings verksamhet. Denna verksamhet bör, som vi tidigare har föreslagit, hållas samman i ett fou-bolag. Formerna för finansiering av fou-bolaget kommer vi att ta uppi vår energipolitiska motion. Den har vi icke hunnit nämna tidigare i dag. Fou-bolaget skall få ett litet bidrag men i övrigt leva på egna meriter och kunna sälja tjänster i konkurrens med högskolor och universitet samt andra utvecklingsbolag. Lönsamhetskraven för de olika bolagen, frånsett fou-bolaget, kan vara i den storleksordning som föreslås i propositionen men bör inte fastläggas av regering eller riksdag. Lönsamhet bör uppstå som en följd av att verksamheten bedrivs på marknadsmässiga villkor. För bolagens sunda utveckling krävs en vinstnivå i ungefär den storleksordning som anges i propositionen. Genom ökad konkurrens skall denna lönsamhet i första hand uppnås genom effektivare bedriven verksamhet och i mindre omfattning genom prishöjningar. Vårt förslag innebär vidare att företagen får en form som inte kräver några särskilda regler för beräkning av skatt m.m. Detta innebär en förenkling i förhållande till regeringens förslag. Möjlighet bör även öppnas för aktieförsäljning i särskild ordning, som syftar till att göra kärnkraftsaktierna till folkaktier. Målsättningen måste vara att sprida ägandet och skapa ett brett folkligt och regionalt förankrat ägande. Det kommer därför att krävas spärregler som förhindrar att dominerande aktieposter samlas i en ägares hand. Det jag nu har anfört är bakgrunden till att vi föreslår att propositionen avslås. Vi menar att det är nödvändigt med en sammanvägning av de övriga energibeslut som fattas. Med utgångspunkt i detta vill vi ha ett nytt förslag från regeringen enligt de riktlinjer jag här har skisserat. Vi har till näringsutskottets betänkande 41 fogat en gemensam reservation från moderater, folkpartister och centerpartister. Det gäller regionaliseringen av Vattenfall. Vi har i denna fråga en gemensam bas. Vi vill också visa på den sammankoppling som måste göras mellan åtgärder på energiområdet i övrigt och vår förnyelseplan för energisystemet. Vi konstaterar i det sammanhanget att om centerns förnyelseplan genomförs kommer de totala investeringarna inom Vattenfalls verksamhetsområde att kunna minskas väsentligt, vilket visserligen inte innebär budgetmässiga besparingar men sannolikt kommer att innebära samhällsekonomiska besparingar och därmed också på sikt lägre energipriser. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer där centern finns med.

Herr talman! Frågan om den framtida organisationen av Vattenfall, de höjda lönsamhetskraven, den ekonomiska styrningen och dess konsekvenser för elpriser och eventuella satsningar på energialternativen motiverar en delvis tillbakablickande genomgång av svensk kraftproduktion. När det tekniska kunnandet ökade upptäcktes dels metoder för att omvandla vattenkraft till elenergi, dels metoder för överföring av elenergi på stora avstånd. För att möjliggöra utbyggnad och exploatering av vattenkraften stiftades en vattenlag. Vattenlagen fick ett innehåll som svarade mot statsmaktens och enskilda kraftexploatörers vilja att snabbt öka produktionen av elkraft och se till att denna insats också snabbt förräntades. Stora delar av fallhöjderna kanske redan fanns hos utbyggnadsföretagen genom avvittringsbeslut, men de kolonisatörer som med svett och möda byggt upp bosättningar och samhällen i skogslänen avlurades uppenbarligen en del av fallhöjderna. Jämför man de summor som vattenkraftsföretagen fick betala under vattenkraftsbyggandets tidsålder som ersättning för överdömda marker, fallhöjder och intrång, ter sig dessa ersättningar närmast försumbara i relation till de produktionsvinster som skapades. Följderna av denna, mot den lokala befolkningen riktade, utpressningsoch utsugningspolitik blev att många tvingades eller på annat sätt förmåddes avhända sig stora värden som tillföll kraftexploatörerna. Naturligtvis fanns ett starkt behov av elkraft hos industri och allmänhet. Detta behov tillfredsställdes av vattenkraftsutbyggnaden. Människor tvingades då bort från sina hem, fick bära stora förluster och såg själva underlaget för bygdens försörjning krympa genom överdämning av skogsoch odlingsmark, genom förstörda eller svårt skadade fisken samt utflyttning av människor. Nu sluts cirkeln. De fallhöjder som Vattenfall har i sin ägo har förvärvats för mycket blygsamma belopp —i de fall då något vederlag alls utgetts. Värdet på dessa fallhöjder skrivs nu upp med 20 gånger deras bokförda värde i dag. Ökade lönsamhetskrav på Vattenfall är ett stort hinder för att öka insatserna inom alternativ energiproduktion inför avvecklingen av kärnkraften. Läggs dessa förräntningskrav som mall för investeringar i exempelvis soloch vindkraft, finns en uppenbar risk att dessa energislags utveckling kommer att hindras och försvåras ytterligare. Vänsterpartiet kommunisterna är anhängare av ökade insatser i energisystemet för en omställning i riktning mot småskalighet och lokal energiproduktion. Energisystemet skall inriktas mot effektivare energianvändning, ökad hushållning och utnyttjande av förnybar, miljövänlig energi. Maktkoncentrationen till Vattenfall gynnar inte en sådan utveckling. Ett ökat avkastningskrav på Vattenfall stärker företagets maktposition, men är ingen garanti för miljövänlig produktion, bättre hushållning eller effektivare elanvändning. Därför går vi emot propositionens förslag och går därmed också emot den prishöjning på elkraft som blir följden av ett beslut att höja avkastningskravet på Vattenfall. Jag vill dessutom beklaga att skattefrågan glidit förbi i detta sammanhang— skattefrågan i ett vidare perspektiv. När riksdagen en gång avskaffade juridiska personers skattskyldighet till kommunerna, gav riksdagen Vattenfall och andra kraftexploatörer en stor skattelättnad. Bortsett från en förändring av regleringsavgifterna till bygdeavgifter och en kraftig höjning av avgifterna i samband med detta, har riksdagen sedan dess inte gjort någonting för att förändra denna orättvisa. Skattefrågan har hittills inte förts ett steg närmare sin lösning. Till detta betänkande har vi i vpk avgivit två reservation, nämligen reservationerna 4 och 7, till vilka jag yrkar bifall.

Herr talman! Utskottsbetänkandet behandlar bl.a. regeringens förslag om ny ekonomisk styrning av statens vattenfallsverk. Förslagen syftar till en styrning efter riktlinjer som riksdagen har lagt fast. Riksdagen skall årligen fastställa rullande treårsplaner för investeringar och finansiering. Ett nytt lönsamhetsmål läggs fast: den reala lönsamheten bör ha som mål 3,4 90, vilket motsvarar ett nominellt förräntningskrav om 12 26. Detta kan jämföras med att Vattenfalls lönsamhet 1985 var 2 90 och 1986 var 1,4 90. Företag noterade på Stockholms fondbörs bedöms ha en real lönsamhet på i genomsnitt 8 90. Lönsamhetskravet bör, som det sägs i propositionen, ökas med höjd effektivitet i Vattenfall. Det får emellertid också som konsekvenser en viss höjning av elpriset, även om de höjningarna i huvudsak ligger inom ramen för en realt oförändrad taxa sett i ett långtidsperspektiv. Regeringen skall fastställa förräntningskrav och soliditetsmål samt årsbokslut och utdelning. Vattenfall skall vidare betala en motsvarighet till statlig skatt med samma belopp som den beslutade utdelningen. Det statskapital som Vattenfall disponerar omvandlas till ett statslån och nytt statskapital. Den del av statskapitalet som motsvaras av fallhöjderna skrivs upp från 200 milj.kr. till 6 000 milj.kr. Vattenfalls investeringar och rörelsekapital finansieras genom tillskott antingen från avskrivningsmedel och rörelsemedel eller genom lån i riksgäldskontoret. Dessa förslag innebär att Vattenfall kommer att få resurser att satsa på ny elproduktion och på att bygga upp en egen finansiell styrka. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom regeringens förslag. Två frågor har vi särskilt uppmärksammat i utskottsbehandlingen. Den ena gäller den elintensiva industrin. Utskottet anser att regeringen i den löpande uppföljningen av elprisutvecklingen skall bevaka konsekvenserna för den elintensiva industrin. Vi utgår från att elprishöjningarna för den elintensiva industrin inte skall behöva bli lika stora som för andra användare. Vid kontrollstationen 1990 bör det prövas om förräntningskravet och tarifferna är lämpligt utformade. Den andra fråga utskottet har uppmärksammat gäller samarbetet mellan Vattenfall och kommunerna vid lågspänningsdistribution. Kommunerna kan inte ta ut annat pris än vad som motsvarar självkostnaden. I dessa distributionsföretag kan därför uppstå motsättning mellan självkostnadskravet och Vattenfalls nya lönsamhetskrav. Utskottsmajoriteten konstaterar att de föreslagna riktlinjerna medger en differentiering av förräntningskravet för olika verksamhetsgrenar. Vi utgår därför från att problemet kan lösas på villkor som tillfredsställer kommunerna. Förhandlingar pågår. De borgerliga partierna har föreslagit att stora delar av Vattenfall skulle säljas till privata intressenter. Detta förslag döljs under den oskyldiga rubriken Ändrad organisation av statens vattenfallsverk. Det återfinns i reservation 6. Reservanterna säger att de har den principiella uppfattningen att staten bör avveckla affärsverksamhet i de fall inte särskilda skäl för ett sådant engagemang från statens sida föreligger. Därför bör en betydande del av Vattenfalls tillgångar avyttras, säger de. Detta är ett ganska märkligt resonemang. Det blir i och för sig inte mindre märkligt av att ha upprepats ett antal gånger. Alla seriösa bedömare är överens om att det vid produktion och distribution av elektrisk kraft inte finns någon konkurrens. Det är i stället fråga om lokala, regionala och nationella monopolmarknader på grund av de faktiska förutsättningar som styr utvecklingen på detta område. Monopolen skall alltså, enligt utskottsmajoritetens uppfattning, vara underkastade den offentliga insyn och kontroll som samhällsägandet innebär. Det är en fördel om Per-Richard Molén i kammardebatterna får tillfälle att nagelfara Vattenfalls verksamhet. Den här ordningen ger de bästa garantierna för att man får en rimlig taxesättning inom monopolen och för att det inte uppstår monopolvinster för enskilda aktieägare. Självfallet är det också viktigt att Vattenfall drivs affärsmässigt och effektivt. Det är därför som förslagen om ny ekonomisk styrning har lagts fram. De borgerliga framför i reservation 6 en uppfattning som innebär att — när man har löpt linan ut — privata aktieägare skall få ta hand om vinsterna. Vi iutskottsmajoriteten kan inte acceptera ett sådant resonemang. Jag vill också till Ivar Franzén säga att det är ett grumligt resonemang som man inom centern för om utgivning av folkaktier i detta sammanhang. Det låter mycket bra, men vad får det för konsekvenser? Jo, det leder omgående till mycket starkt höjda lönsamhetskrav på Vattenfall, långt utöver vad vi diskuterar i detta sammanhang. Man måste rimligtvis tänka sig att en folkaktie skall bli föremål för noteringar på börsen. Som jag inledningsvis konstaterade ligger den reala lönsamheten på de börsnoterade företagen på omkring 8 90. För att bli konkurrenskraftig måste den rimligtvis komma i närheten av detta avkastningskrav. Detta förhållande har klart noterats av de distributionsföretag som privatiserats i den pågående borgerliga kampanjen på detta område. En privatisering av monopolen leder alltså till orimligt höga eltaxor. Det är också viktigt att Vattenfall behåller sin starka ställning på elmarknaden och att krafttillgångarna i stor utsträckning ligger i samhällets ägo, så att vi skall kunna undvika allvarliga störningar och bevara ett väl fungerande system för produktion och distribution av kraft.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

Herr talman! Med socialdemokratisk politik blir det stora vinster i Vattenfall och s.k. övervinster i de privata kraftbolagen, vinster som måste beskattas. Med moderat politik blir det inga övervinster i vare sig Vattenfall eller de privata företagen. Vi vill inte verka för högre elpriser utan vill låta marknaden styra. Herr talman! I en artikel för några veckor sedan i Affärsvärlden konstaterade utredningschefen på statens energiverk Karl-Axel Edin att elpriset inte är lågt utan tvärtom för högt. Man kunde i Göteborgs-Posten för någon tid sedan läsa att Vattenfall den 1 januari 1989 kommer att höja sina priser. För en villa med direktel innebär detta en kostnadsökning om 1 400 kr. För ett vanligt hushåll blir kostnadsökningen 400 kr. per år. Herr talman! Något som är ganska remarkabelt är att Vattenfall redan för några månader sedan, alltså före riksdagens beslut i dag, har gått ut till alla sina kunder med en skrivelse där man anger prisutvecklingen 1989-1991. Det är, herr talman, rätt värdefullt att få detta noterat till protokollet. För elintensiv industri skall priserna 1989 i förhållande till 1988 höjas med 6,9 70. Fram till 1991 kommer höjningen att vara 24,8 90. Genomsnittskunden kommer under dessa år att få uppleva elprishöjningar om 30 26, och elverk — bakom vilka ligger de många små konsumenterna — kommer att få elprishöjningar om 32,4 96 i förhållande till 1988. Det här är, herr talman, inte uttryck för en särskild omtanke om den enskilde konsumenten. Det är en brandskattning av de små belopp som människorna i det svenska samhället får över sedan staten och kommunerna har tagit sitt i form av skatter och arbetsgivaravgifter. Att man nu, med folkpartiets hjälp, ger regeringen en egen skattekälla, som regeringen kan kontrollera utan att behöva gå till riksdagen, tycker jag är fel.

Herr talman! Åke Wictorsson brukar ju inte i alla sammanhang framstå som en av de mera doktrinära socialisterna i kammaren. Ändå kunde jag här notera hur värdefullt han ansåg det vara att vi just här i kammaren kunde diskutera investeringsplaner och lönsamhetsnivåer för Vattenfall. Jag förstod att han samtidigt fann det högst olämpligt att man inte har samma förutsättning när det gäller t.ex. Sydkraft. För folkpartiet är det en naturlig utgångspunkt att näringsverksamhet så långt möjligt skall bedrivas i enskilda företag, under det kostnadsoch lönsamhetsansvar som åvilar sådana företag. Vi tycker inte — uppenbarligen till skillnad mot Åke Wictorsson, även om han inte nämnde det — att det är någon nackdel att en stor del av elförsörjningen i södra Sverige ombesörjs av Sydkraft, som är ett på börsen registrerat företag. Jag hörde inte att Åke Wictorsson sade att vi därför måste socialisera Sydkraft, men det låg som en underton i hans anförande om Vattenfall. Om konsekvens skall tillämpas — och så bör ju ske — borde Åke Wictorsson ha lagt fram det förslaget. För en liberal är det tvärtom mycket konsekvent att önska gå åt det andra hållet, dvs. att privatisera Vattenfall.

Herr talman!

Då sade man bl.a. att den värdering som vi hade gjort var alldeles verklighetsfrämmande. Nu kan vi konstatera att, trots att vi sade att det var fråga om en värdering på några års sikt, redan i dag den värdering som görs i propositionen i stort sett är i nivå med den värdering som vi gjorde för fyra år sedan. Vi var alltså mycket nära verkligheten. I den debatt som fördes särskilt från socialdemokratiskt håll var man inte alls medveten om den utveckling som i själva verket var på gång. Jag hari ett aktuellt ärende sett att Vattenfall anger en normal utbyggnadskostnad vara 3,57 öre per kilowattimme. Vi angav för fyra år sedan ett pris som låg mellan 2,4 och 2,5 öre. Vattenfall, det statliga företag som skall göra allting billigt och bra och som skall värna om låga elkostnader, har alltså redan i dag med mer än 40 Yo överskridit gränsen för vad vi ansåg vara en normal kostnad. Jag har sett få exempel, om ens något, på att konkurrens har höjt priserna. Det är ju i stort sett det som Åke Wictorsson här påstår.

Herr talman! Ett företags lönsamhet kan anges olika många i termer. Men ett företag som har så god lönsamhet att man från företagets sida anser sig kunna skriva upp en del av tillgångarna 20 gånger — det finns alltså realvärden bakom dessa uppskrivningar — och ta ut vinster i fråga om de uppskrivna värdena, måste ju ha genererat kraftiga vinster. Min fråga kvarstår alltså: Anser Åke Wictorsson att de enorma vinster som har skapats inom Vattenfall också i fortsättningen skall berika svenska staten — skall man således aldrig kunna få en rättvis beskattningsreform när det gäller kraftföretagens övervinster?

Herr talman! Flera av de borgerliga reservanterna hävdade att det är bra med konkurrens och att det finns få exempel på att konkurrens har lett till högre priser. Men det finns ju ingen konkurrens på detta område. Inom varje område där det förekommer distribution eller produktion av elkraft handlar det ju om monopol. Skall man acceptera en utbyggnad av ledningar från olika intressenter till samma område? Vem skall i så fall bära kostnaderna? Naturligtvis skulle det bli abonnenterna som fick betala. All erfarenhet visar att en privatisering av eldistribution och monopol av den här typen leder till prishöjningar. Man behöver inte, Hadar Cars, ange Sydkraft som exempel i det sammanhanget. Det går bra att hänvisa till Östra Roslags elverk exempelvis, där kostnaderna har ökat högst betydligt sedan företaget privatiserades. Jag har inte, Hadar Cars, krävt att dessa företag skall vara i statens ägo, utan jag har sagt att de skall vara i samhällets ägo. Jag menar att det är fullt rimligt att kommunerna är involverade som ägare i detta sammanhang. Sydkraft är i betydande utsträckning ett kommundominerat företag. Det ger förutsättningar för en offentlig insyn och kontroll. På det sättet undviker man en olämplig hantering i monopolhänseende. Beträffande de prishöjningar, Per-Richard Molén, som här målats upp vill jag framhålla att propositionen klart anger — och utskottsmajoriteten har ställt sig bakom propositionens förslag — att utvecklingen skall följas noga. Statens prisoch kartellnämnd skall följa denna och 1990 får vi en redovisning. Att inte ta fasta på och förränta de värden som finns i fråga om det statliga kraftinnehavet skulle, Paul Lestander, vara en dålig affär för staten. Det är här som man finner underlaget till diskussionen om en privatisering. Men varför är det så populärt att diskutera den frågan? Jo, man hoppas att dolda vinster snabbt skall kunna föras över till det privata ägandet. Jag vänder mig här också till Ivar Franzén. Man för ett resonemang som går ut på att statsskulden kan minskas genom att Vattenfall säljs ut. Men det behövs inte, om man bara ser till att det blir en rimlig avkastning när det gäller Vattenfall. Det gäller ju att förränta det kapital som finns där. Då får man ränteintäkter och på det sättet får man möjlighet att betala de räntor på statsskulden som belastar oss.
Herr talman! Åke Wictorsson nämnde att han skulle vara nöjd om de aktuella kraftföretagen var i samhällets ägo. Det skulle jag också vara. Det är bara det att vi antagligen har litet olika definitioner när det gäller ordet samhälle. För Åke Wictorsson är samhället detsamma som staten och kommunerna. Det handlar inte om de vanliga medborgarna. Men för mig är samhället i hög grad detsamma som de många medborgarna. Det är just dessa som jag tycker skall vara ägare till de företag som vi här talar om. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer av folkpartiet som är fogade till det betänkande som vi nu behandlar.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att det bakom viljan att privatisera finns en strävan efter nya, profitabla marknader från privatkapitalets sida. Åke Wictorsson vänder sig till mig. Men i det avseendet finns det knappast någon grund att hävda att vi i vpk — vare sig i tal eller i motioner — gett uttryck för att vi skulle ha anslutit oss till tanken på en privatisering av dessa företag. Jag sade att det förekommer olika termer när det gäller att bedöma lönsamheten. Jag menar nämligen att företag som kan skriva upp sitt grundkapital på det sätt som föreslagits beträffande Vattenfall har haft en god lönsamhetsutveckling. Jag upprepar min fråga, för det kan ju hända att Åke Wictorsson har missförstått mig — kanske uttryckte jag mig alltför oklart: När tänker socialdemokraterna lägga fram, eller stödja, ett förslag som innebär att en del av vattenkraftproduktionens övervinster återförs till de regioner där dessa har skapats?
Herr talman! Bara helt kort ett par påpekanden till Åke Wictorsson. I andra sammanhang tycker också socialdemokraterna att det är angeläget med en privatisering. Jag tänker då på exempelvis affären med PKbanken. Prot. 1987/88:135 Skillnaden är bara den att ni vill ha en mycket storskalig försäljning. Kanske hade det varit lättare att resonera om en försäljning av Vattenfall, om det var t.ex. ASEA-Brown Bovery som var intresserat av att köpa företaget. Då Nyskonomiskstyrning hade det alltså kanske blivit affär av — och kanske helst vid sidan av riksdagen. För ett vanligt aktiebolag är det klart fördelaktigt om aktieägarna finansierar en del av verksamheten. Avkastningen blir då låg. Dessutom får man del i den kommande värdestegringen. På det sättet har många företag löst sina problem. I vissa sammanhang är sådant klart fördelaktigt också för staten. Att en uppdelning i regionala bolag skulle innebära att det behövdes fler ledningar kan jag inte förstå. Samma ledningar skulle ju användas — men på ett friare sätt. Konkurrensen skulle leda till en högre nyttjandegrad.

Herr talman! I den debatt som har förts om samhälleligt resp. privat ägande har det under senare tid uppstått en begreppsförvirring. När man från de borgerliga partiernas sida talar om staten och kommunerna, utesluter man nämligen medborgarna. Men för mig utgör medborgarna en väldigt viktig del av den statliga och kommunala verksamheten. Jag utgår från att just medborgarna skall vara med när det gäller att styra, påverka och kontrollera statens och kommunernas verksamhet. Jag ser alltså här inget som helst motsatsförhållande, tvärtom. Den bästa garantin för människornas möjligheter att få insyn i de monopol som — för att det hela praktiskt skall fungera — måste få förekomma på detta område är att man ser till att samhället förvaltar och äger verksamheter av detta slag. Den regionalpolitiska utredning som nu jobbar med dessa problem skall, Paul Lestander, undersöka möjligheterna att föra över resurser till de vattenkraftproducerande kommunerna. Vi inom näringsutskottets majoritet har varit mycket aktiva när det gäller den regionalpolitiska utredningens uppdrag. Jag utgår från att man på allvar kommer att gripa sig an den uppgift man fått. För statens del skulle det vara mycket dålig ekonomi, om man inte tog fram de riktiga värdena beträffande Vattenfalls förvaltning och verksamhet. Inte minst den offentliga debatten skulle då snedvridas. Jag talar om reservation nr 6, Ivar Franzén, och den står såvitt jag förstår också centerpartiet bakom. I den reservationen anges klart och tydligt att en betydande del av Vattenfalls tillgångar på sikt skall avyttras. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att även centern godkänner en privatisering av Vattenfalls verksamhet. Det är det jag har försökt påpeka i denna debatt.

Herr talman! Jag vet, Åke Wictorsson, att regionalpolitiska utredningen har fått ett uppdrag — förmodligen som ett sätt att förhala frågans lösning. Jag hoppas att utredningen kommer med ett förslag som innebär en lösning, om än den kommer ett par år för sent.